Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna till Lars Werner. Det är spännande att se hur han skall landa efter sina akrobatiska övningar — för någonting av akrobatik är det ju ändå som Lars Werner tvingas ägna sig åt i varje sådan här utrikespolitisk debatt. Å ena sidan vill han skapa intrycket att de svenska kommunisterna är helt ense med de demokratiska svenska partierna om den utrikespolitiska inriktningen. Å andra sidan måste han förklara för sina sympatisörer att han egentligen inte har något som helst till övers för den politiken. Han tillgriper då den här sortens enkla argumentation att i stort sett skylla på den svenska regeringen för att de konflikter som råder i världen inte löses, att det förtryck som finns inte upphör — den svenska regeringen har inte agerat tillräckligt kraftfullt. Det är också intressant att höra Lars Werner med sådan frenesi säga att han minsann tar avstånd från förtryck i alla länder, även i de kommunist a. Det är i och för sig bra att de svenska kommunisterna säger det, men det finns inte särskilt mycket av trovärdighet i de påståendena. För det första är det väldigt med vilken iver dessa bedyranden görs — tror man inte att folk riktigt litar på partiet? För det andra står ju de svenska kommunisterna bakom den totalitära kommunistiska ideologi i vars namn så mycket förtryck utövas runt om i världen. Även om Lars Werner är en skicklig talare och debattör så lyckas han trots allt inte att dölja detta dubbelspel. Lars Werner försöker också göra ett nummer av att jag har påmint om att den amerikanska utrikespolitiken med president Carter fick en delvis annan inriktning än den tidigare maktoch intressepolitiken genom att man satsade på en vad jag kallade världsvid kampanj för de mänskliga rättigheterna. Jag hänvisade då till dessa som grundläggande amerikanska värderingar, värderingar som har funnits och finns hos det amerikanska folket. Det är inte detsamma som att försvara den amerikanska utrikespolitiken — det har vi inte gjort — varken när det gäller de exempel på den som Lars Werner tog upp eller när det gäller rader av andra exempel. Men återigen, herr talman, är problemet att Lars Werner inte delar vår syn på dessa grundläggande värden — mänskliga rättigheter, demokrati och respekt för individen. Därför blir han så upprörd när man hänvisar till just sådana värden. I övrigt, herr talman, kan jag efter att ha hört debatten konstatera att det finns en ganska stor enighet om att det internationella läget allvarligt har försämrats. Jag tvcker emellertid att det är utomordentligt viktigt att vi försöker att ha en så nyanserad bild som möjligt av verkligheten omkring oss. Det är därför som jag i mitt anförande har varit sparsam med generaliserande termer om avspänning och kallt krig. Vad som nu håller på att ske är ju inte att vi håller på att få ett öst-väst-förhållande som är helt annorlunda än den politik som vi har upplevt under 1970-talet och som vi har kallat för avspänningspolitiken. Inte heller är det riktigt att hävda att vi nu skulle stå inför vad som brukar kallas för ett kallt krig. Den minsta gemensamma nämnaren för supermakternas politik har under hela 1970-talet varit att undvika att råka i situationer som i sina yttersta konsekvenser kunde leda till ett kärnvapenkrig. I själva verket har detta varit grundprincipen för supermakternas agerande ända sedan Cubakrisen 1962. Det är vår förhoppning att supermakterna kommer att fullfölja den politiken. Även om vi nu går mot ett betydligt kärvare klimat i relationerna mellan supermakterna, tror jag det vore fel att därför tala om att vi är på väg in i ett nytt kallt krig. Vad man då glömmer är att den epoken kännetecknades av ett reellt kärnvapen krigshot och av en betydande osäkerhet om gränsdragningarna, i Europa inte minst. Vad som skiljer nuläget från det kalla krigets dagar är både den strategiska jämvikt som nu råder mellan supermakterna och att alltför mycket står på spel, framför allt i Europa, för att man skall ha något intresse för en återgång till den sortens konfrontationspolitik. Det sägs ibland att i kärnvapenåldern finns det i själva verket inte något alternativ till avspänning. Det är naturligtvis riktigt i så måtto att supermakterna inte kan kosta på sig att riskera ett kärnvapenkrig. Nederlaget i ett sådant krig är odelbart, citerade Olof Palme lord Mountbatten. Det inser alla, också supermakternas strateger.

Det är många som naturligtvis frågar sig om det för ett litet land som Sverige verkligen tjänar någonting till att nu stå upp och yrka på samtal i nedrustningsfrågor på det sätt som jag har gjort här tidigare, när det är uppenbart för alla att världen håller på att rusta sig till tänderna.

I ett läge av ökande motsättningar mellan supermakterna är det också utomordentligt angeläget att neutrala stater som Sverige talar klartext om stormaktspolitiken. Vi skall inte låta oss kväsas av den kritik som vi får från olika stormakter för den hållningen. Ofta finns det inte samtidigt anledning till kritik av båda stormakterna. Det kan därför förefalla som om vi i vissa skeden är ensidiga i våra attacker. Jag har i övrigt, herr talman, inte så mycket att tillägga till det som har sagts. Olof Palme ber regeringen att omedelbart inbjuda den zimbabwiska regeringen till förhandlingar om biståndssamarbete. Jag kan försäkra Olof Palme att så snart det bildats en sådan regering, skall den inbjudas. Vi har redan folk på platsen, och diskussioner om samarbete pågår förberedelsevis. Jag vill också till sist bara återknyta till det som Lars Werner sade i Mellanösternfrågan. Han uttryckte sig så här: Jag hoppas att utrikesministern inte har någon sympati för Israel. Här tycker jag att Lars Werner avslöjar skillnaden mellan mitt sätt att betrakta svensk neutralitetspolitik och hans eget. Jag menar att man kan ha sympati för Israel och samtidigt ha sympati för det palestinska folket. Vad Sverige måste göra i denna konflikt, liksom i andra, är att mana parterna att åstadkomma en fredlig uppgörelse. Om detta icke faller Lars Werner och hans kommunister på läppen, så kan det inte hjälpas.

Herr talman! Jag skall göra som jag lovade — eller hotade med — nämligen använda min replik till att ta upp några aspekter på Brandtkommissionens rapport vilka jag inte hann med i min inledning. Den första aspekten gäller livsmedlen. Världens befolkning är i dag 4 miljarder människor. Om 20 år finns det sannolikt mer än 6 miljarder människor. I dag är 800 miljoner människor absolut fattiga. De lever i huvudsak i ett väldigt fattigbälte, som går tvärs över södra Sahara och Persiska viken upp mot Bangladesh och Sydasien. Går det att avhjälpa? Jag tror att svaret är ja. Om den politiska viljan finns — det är det ena villkoret — och man sätter in resurserna, går det att ställa upp det oerhört djärva målet — som vi gjorde — att fram till år 2000 avskaffa hungern.

Det är stora belopp, men jämförda med rustningskostnaderna är de mycket små. Detta är i vår ganska förtvivlade värld ändå rationellt förnuftigt, och det går att på 20 år avskaffa svälten. Det vore ju märkvärdigt om den politiska viljan till det skulle saknas! Det andra villkoret är att vi utöver detta måste göra upp ett mycket brett krisprogram, som kan sättas in omedelbart. Vi har formulerat ett sådant program för de närmaste fem åren. Det har fyra huvudpunkter: 1. en ökning av resursflödet till u-länderna med 200-250 miljarder kronor om året. Det har många aspekter: det är enprocentsbiståndet, det är en internationell beskattning — som jag inte tror att vi kommer ifrån — och det är EMF-guld; det är att öka Världsbankens kapacitet, som det går att mobilisera, 3. omfattande insatser för livsmedelsproduktionen och 4. reformer i det institutionella systemet. Vi har en energistrategi som innebär följande. Oljeländerna — vi hade ju oljeländer med i kommissionen — förpliktar sig att garantera tillflödet av olja, och de rika länderna åtar sig att för sin del utarbeta ett energiskt sparprogram. Vidare är man överens om att skydda realvärdet för oljeleveranserna genom index eller valutakorgar eller på annat sätt. Vi får alltså räkna med fortsatta prishöjningar på olja, men vårt krav var att dessa prishöjningar skall vara någorlunda förutsebara och ske i jämnare takt. Slutligen skall vi göra väldiga insatser för oljeoch gasprospektering i den tredje världen liksom för att utnyttja alternativa energikällor. Och så byggde vi upp ett krisprogram på dessa punkter: massiv resursöverföring för att lyfta den fattiga världen, överenskommelser på livsmedelsområdet, överenskommelser om demokratiska reformer och ett stort program för att bemästra oljekrisen. Jag vill tillägga, herr talman, att en grundläggande förutsättning för denna energistrategi är att de rika länderna håller tillbaka sin oljekonsumtion. De begränsade tillgångarna bör i ökad utsträckning komma de fattiga länderna till godo. Det är de som drabbas särskilt hårt. Fidel Castro nämnde nyligen att hans land året 1970 betalade ett ton socker för ett ton olja. I år är priset sex ton socker för ett ton olja. På det sättet kommer också vår svenska energipolitik in i bilden. Herr talman! Det är ett ofrånkomligt faktum att en snabbavveckling i Sverige av kärnkraften skulle innebära en ökning av vår oljeförbrukning — det har knappast någon vågat bestrida. Det är också ett ofrånkomligt faktum att en snabbavveckling i världen av kärnkraften — över 200 reaktorer är i drift i dag — skulle leda till en förödande energibrist som skulle öka spänningarna och främst drabba de fattiga folken. Jag kan, herr talman, inför de fattiga folken försvara en avveckling av kärnkraften i Sverige som innebär att vi ersätter den med inhemska förnybara energikällor. Jag har haft många, många resonemang ute i de fattiga länderna om detta. Det här accepterar de — det kan de förstå. Jag kan däremot inte inför dessa fattiga folk försvara en avveckling av kärnkraften som ökar vår oljeförbrukning. Detta är, herr talman, en politisk och moralisk fråga som är förenad med en internationell solidaritetspolitik. Jag har verkligen levt med dessa problem under de senaste åren, och de glåpord från anhängarna av linje 3 som mött mig under den pågående kampanjen, därför att jag intagit den här ståndpunkten, lämnar mig fullständigt oberörd. Jag menar nämligen att det är ganska viktigt att vi har en sammanhängande solidaritetspolitik när det gäller vårt uppträdande mot de fattiga länderna.

Herr talman! Jag sade att det saknar trovärdighet när Lars Werner och andra kommunister försöker göra gällande att de intar en neutral hållning mellan maktgrupperingarna och en tvärsigenom aktiv och positiv hållning till förmån för de mänskliga rättigheterna.

Lars Werner uppmanar mig att gå hem och läsa amerikansk historia. Jag skulle vilja uppmana Lars Werner att själv gå hem och läsa svensk historia, det svenska kommunistpartiets historia. Plocka fram de gamla hyllningstelegrammen till Stalin! Plocka fram det urskuldande försvaret för den imperialistiska östpolitiken. Studera f. ö. också de aktuella programskrivningarna! Jag tror att Lars Werner då skall se att det finns en skillnad mellan hur kommunister i dag agerar när man är i opposition i demokratiska stater och vad de egentligen står för och vad man tidigare har stått för.

Herr talman! Vi socialdemokrater har vid åtskilliga tillfällen kritiserat den borgerliga regeringen. Men vi har inte gjort det i dag, sedan vi fått en regeringsdeklaration som vi väsentligen tycker är bra och regeringen dessutom gått med på socialdemokratiska förslag på väsentliga punkter när det gäller nedrustningen och beträffande Afrika. Vi finner då ingen anledning att ta upp en kritik. Men det innebär ingen frisedel för framtiden. z Dispyten mellan Lars Werner och Ola Ullsten skall jag inte mycket lägga mig i. Jag vet inte om Lars Werner var på väg att anmäla sig som medlem i FPU -— den organisationen har haft något originella medlemmar förut, så även en sådan rekrytering kan väl tänkas. Men den provpredikan i alliansfrihet som Lars Werner gjorde utföll inte helt till belåtenhet. Det är en något snedögd alliansfrihet som Lars Werner representerar i skildringen av de två supermakterna. Den snedbelastningen åt det ena hållet stärker icke trovärdigheten. Men det skall jag strunta i i det här sammanhanget. Jag skall i sak ta upp frågan om den alliansfria rörelsen. Vi har i många år haft utomordentliga förbindelser med den alliansfria rörelsen och många av dess medlemsländer. Östen Undén sade en gång att vi skall inte heller ansluta oss till ett block av alliansfria. Det var hans skäl för att inte vilja gå med i den rörelsen. Vi har under åren visat att vi — nästan med större kraft — kunnat föra en alliansfri politik genom att verkligen stå helt fria. Men vi har deltagit i den alliansfria rörelsens möten med observatörer och upprätthållit mycket nära förbindelser med den alliansfria rörelsen. Men jag vill tillägga att om det är någon tidpunkt som är olämplig för en anslutning till denna rörelse, så är det just nu. För just nu genomlider den alliansfria rörelsen en kris, genom att Sovjetunionen invaderade en medlem av den alliansfria rörelsen utan att det till att börja med kom en klar reaktion från den alliansfria rörelsen, i hög grad beroende på ordförandeskapet. Sedan visade det sig i FN att den alliansfria rörelsens medlemmar i allt väsentligt röstade emot den sovjetiska invasionen. Det blev alltså till sist en väldig manifestation. I dagsläget upplever den här rörelsen alltså en kris. Vi har all anledning att följa den fortsatta utvecklingen. Jag hoppas att man klarar upp den. Jag hoppas det, inte minst av det skälet att om vi verkligen skall få en effektiv nord-syd-dialog måste den alliansfria rörelsen i väsentliga delar konstituera den ena parten. Jag instämmer i allt det beröm som har östs över Jugoslaviens president Tito, som varit den store konstruktören och sammanhållande kraften inom den här rörelsen. Vi får nu se vad som händer. Men för dagen är det utomordentligt olämpligt att Sverige lägger sig i den här problematiken. Fattigvärlden har kunnat hålla samman kring den politiska avkoloniseringen. Länder som förtrycktes av stormakter, som inte hade sin nationella självständighet, hade någonting som förenade dem. Den alliansfria rörelsen har kunnat hålla samman mot sådana vederstyggliga företeelser som rasismen. Det kan den fortfarande, men nu tycker man sig ändå kunna börja skönja det skede då rasismen kan hänvisas till historiens skräpkammare, åtminstone som politiskt system. Nu gäller det om denna rörelse kan samlas kring den ekonomiska nyordningen i världen, om den kan samlas till att på ett konstruktivt sätt genomföra en ny ekonomisk världsordning. Nu gäller det att från slagordens tid — som kanske varit nödvändig — komma till de ekonomiska realiteternas och de hårda förhandlingarnas tid. Vi har all anledning att i det skedet önska att den alliansfria rörelsen förmår hålla samman och är framgångsrik. Det kan i dagens läge icke vara ett mål för svensk utrikespolitik att ansluta sig — men däremot att upprätthålla nära kontakter och goda förbindelser.

Herr talman! Jag tycker det var en lugnande försäkring att Lars Werner inte har för avsikt att begära inträde i folkpartiets ungdomsförbund. Jag är alldeles övertygad om att han skulle trivas väldigt illa där, bland lidelsefulla unga demokrater. Det skulle vara, tror jag, ett för Lars Werner alltför påfrestande sällskap, även om jag har förstått att han på senare tid har lärt sig att umgås också med personer som inte i alla avseenden delar hans grundläggande ideologiska övertygelse. Det var inte så mycket kvar av Lars Werners kritik denna gång. Jag tar visst åt mig av befogad kritik. Ibland finns det anledning att — också till denna regering — rikta uppmaningar om att den skall tala ut, använda klartext, när det begås brott mot människor och länder. Men när Lars Werner riktar kritik mot regeringen från sina allmänna kommunist-opportunistiska utgångspunkter, tycker jag i regel att den kritiken bekräftar att den svenska regeringen håller sig på rätt kurs. Vad sedan gäller detta att vi skulle söka medlemskap i den alliansfria rörelsen har Olof Palme i den diskussionen anfört en del skäl. Ett väsentligt skäl, kanske det viktigaste, är att vi i Sverige vill avstå från att inordna oss i grupperingar, vars avsikt är att samordna sin utrikespolitik. Vi gör det därför att ett medlemskap i sådana organisationer i vissa lägen kan visa sig vara svårt att förena med den svenska neutralitetspolitiken. Utan jämförelser i övrigt var det ju detta som var huvudskälet till att Sverige avstod från att gå med i den europeiska gemenskapen. Därför att man där också eftersträvar en utrikespolitisk samordning. Detta innebär ingalunda att vi inte samtidigt kan känna stark sympati för den alliansfria rörelsen, både såsom idé och när det gäller vad den har uträttat. Det får vi på olika sätt tillfälle att ge uttryck för. Vi får också möjligheter att delta i den alliansfria rörelsens verksamhet eftersom vi inbjuds till de möten som hålls varje år. Med detta, herr talman, hoppas jag att jag har besvarat Lars Werners fråga om den alliansfria rörelsen. Jag tackar för det bistånd som jag därvid fick från oppositionsledaren. Till sist vill jag apropå Cuba och Colombia och hur Sverige röstade i generalförsamlingen säga att praxis, som Lars Werner väl känner till, är att man avslöjar på vilket sätt man röstar i sådana här frågor. Från svensk sida har vi förklarat att vi inte vill diskriminera någon medlem av Förenta nationerna. Under den tid som voteringskrisen pågick framhöll vi också att vi ansåg det skadligt för FN:s anseende att man inte tidigare kunde hitta en lösning. Till sist gjorde man det, men det dröjde väldigt länge.

Herr talman! Moderata samlingspartiet ansluter sig som ett av regeringspartierna naturligt nog till de allmänna principerna och riktlinjerna i dagens deklaration. Vi vill med skärpa fördöma våldförandet på Afghanistan som ett brott mot FN-stadgan, ett övergrepp mot en liten nation, vilket redan har drivit 700 000 av dess invånare att lämna sitt land och gå flyktingars ovissa öden till mötes. Moderata samlingspartiet stöder också deklarationens fyra slutsatser. Vi måste i denna tid av stigande internationell spänning fortsätta våra ansträngningar att upprätthålla FN:s fredsbevarande roll: Vi måste efter förmåga verka för en fortsatt dialog mellan supermakterna. Förhandlingarna om nedrustning och förtroendeskapande åtgärder måste gå vidare och säkerheten i vårt Europa måste tryggas. Stabiliteten i Norden måste värnas, och vårt bidrag till bevarande av det säkerhetspolitiska mönstret i Norden innefattar uppgiften att vidmakthålla ett starkt försvar. Med kraft måste vi, den fjärde och sista punkten, hävda vår självständighet och vår alliansfria ställning. Varför anföll då Sovjetunionen Afghanistan och varför ockuperades landet? Varför tog Sovjet denna risk för ett världens ogillande? FN:s fördömande samlade 104 röster, varibland ett stort antal från tredje världen. Ville Sovjet med berått mod göra slut på avspänningen? Teorierna är många. Uppenbart är att det bakslag som Sovjet råkade ut för under 1962 års Cubakris på sin tid kändes som en svår prestigeförlust. Aldrig mera något sådant, sades det. En marin upprustning påbörjades liksom en kraftig kärnvapenupprustning, men något löfte om återhållsamhet i agerandet i omvärlden gavs aldrig. I stället upprepade ryssarna att samexistens och minskning av spänningen med den andra supermakten icke på något sätt innebar att det skulle vara slut med klasskampen. Målet var fortfarande att Sovjetkommunismen skulle vinna ökad utvidgning och att Sovjetunionen skulle kunna fortsätta att på olika sätt stödja progressiva och antiimperialistiska krafter var de fanns. Under den tid som följde ökade det sovjetiska inflytandet i världen, främst i Afrika men också på andra håll. Stundom skedde det med bistånd av militär från länder som Cuba — Sovjetunionens förlängda arm —, Etiopien, Vietnam och, särskilt intressant för oss, till någon del även Östtyskland. Med detta stöd har stora framgångar vunnits. I den ideologiska kampen har Sovjetunionen även haft stöd av dotterbolag i partiform i snart sagt alla stater, vilka partier med större eller mindre trofasthet drivit den kommunistiska ideologin. Vi hörde nyss en partiledare tala. Samtidigt har, som nämnts, upprustningen gått vidare. Pessimistiska iakttagare ser emellertid i dag krisen i Afghanistan så allvarligt att de bedömer den som en ouvertyr till ett kommande oundvikligt krig om oljan. Kampen om råvarorna, känd från 1800-talets kolonialstrider, skulle därmed koncentreras kring en råvara: oljan, en vara av enorm betydelse för västs krigsoch fredspotential. Sovjets egna tillgångar sägs börja sina. Vi vet alla att oljetillgångarna i Mellanöstern är begränsade. Vi vet också att besittarna icke vill pumpa ut sin olja i takt med önskemålen utifrån och att knappheten på varan ökar värdet. I själva verket pågår nu en gigantisk omfördelning av världens tillgångar till förmån för oljenationerna, att betalas av i-länder och mindre lyckligt lottade u-länder. Historiskt sett torde en sådan omfördelning av rikedomar icke ha haft någon motsvarighet i vår tid sedan den nya världen upptäcktes och de nya rikedomarna av silver och guld kom att förändra världshandeln. Allvarlig politisk oro i oljeregimerna tillkommer — några exempel: Iran är i dag en stat utan statsledning. Produktionen inskränkes eller blir utsatt för sabotage. Kuwait minskar sin export, och Saudiarabien erbjuder ej heller framtida trygghet för sina oljekunder. Pulsådern för utflödet till väster går över Hormuzsundet, genom vilket 60 20 av oljan passerar. Sovjetunionen var tidigare 1100 km avlägset från detta sund, nu efter ockupationen i Afghanistan är distansen 550 km. En Sovjetkännare, George Kennan, säger sig icke tro på någon omedelbar attack från Sovjet på dessa områden, medan Sovjets eminente expert på Förenta staterna Arbatov förklarar i Pravda att USA:s panikåtgärder delvis beror på oro för oljan — en bekräftelse på sitt sätt. En nära till hands liggande förklaring till vad som skett kan vara att Sovjetunionen inför vad som kan ske i framtiden velat vara militärt installerad i dessa viktiga områden för att från sin nya position se tiden an. Och då har den lilla staten Afghanistans vilja till oberoende och frihet hänsynslöst fått vika. Hur är då styrkeförhållandena mellan de två stormaktsblocken i dag? Det är som att jämföra en elefant med en valross, säger en iakttagare. Det må vara, men i Europa gäller att östs överlägsenhet i fråga om konventionella vapen är obestridlig och enorm. I fråga om kärnvapen synes paritet vara nära. I Europa har Sovjet sedan 1977 börjat installera sitt medeldistanskärnvapen, SS 20, med en träffsäkerhet på några hundratals meter när, med en sprängverkan tusen gånger starkare än Hiroshimabombens och med möjlighet att från sovjetisk yta träffa varje huvudstad i Västeuropa. Dessa nya vapenbärare är redan utplacerade på sovjetiska förband, och detta var också en av orsakerna till NATO-beslutet i december förra året om bl.a. kryssningsrobotar att installeras inom fem år. De sovjetiska trupprörelserna kring Afghanistan hade då redan börjat, och dessa kan alltså icke förklaras av NATO-beslutet. Krigets ohygglighet gör det nödvändigt att arbetet på en allmän nedrustning bedrivs med all kraft. Den nuvarande kapprustningen är förödande. Den innebär ett vanvettets slöseri. Olof Palmes exempel från Brandtkommissionen var talande nog. Den innebär därtill en latent krigsfara. Båda supermakterna har där sitt ansvar, och den tröghet eller ovilja som de tidigare har visat inför småstaternas maningar är icke blott förkastlig utan livsfarlig. I det allmänna nedrustningsarbetet har Sverige gamla traditioner att bevara, och regeringar av olika partifärg har under årens lopp gjort betydande insatser i detta syfte. Det är sannerligen inte vårt fel om resultaten har blivit få, om t.ex. det senaste året, 1979, blev ett förlorat år i nedrustningshänseende. Som ett litet europeiskt land har Sverige också all anledning att verka för en balanserad och ömsesidig europeisk nedrustning — balanserad därför att en nedrustning som ger det ena maktblocket fördelar på det andra blockets bekostnad kan innebära fara för vår neutrala alliansfria politik. Med tillfredsställelse noteras att regeringen är beredd att, om de politiska förutsättningarna för en europeisk nedrustningskonferens föreligger efter ESK-konferensen i Madrid, låta Sverige stå som inbjudare till en sådan konferens. På den punkten är det också en glädje att kunna instämma med både herr Ullsten och herr Palme. Men förberedelserna måste vara omsorgsfulla; alltför ofta har konferenser slutat i fiasko eller något liknande. Slutomdömet om FN:s stora allmänna nedrustningskonferens 1978 kan således inte gärna bli positivt. När man tt.ex. för fram tanken på ett kärnvapenfritt Norden — i och för sig i allra högsta grad värt att sträva efter — måste man också klarlägga vilka områden som i så fall bör tas med. Från svensk sida anser vi, vilket redan Östen Undén påpekade, att gränsområden på andra sidan Östersjön hör dit — Baltikum, Leningradområdet etc. Men den tanken torde det vara svårt att vinna respekt för. När det gäller förtroendeskapande åtgärder inom ESK:s ram arbetar man med en zon från gränsen på 250 km, men någon liknande siffra har inte nämnts i fråga om kärnvapenfri zon. Icke på de nordiska ländernas territorier men i Östersjön ligger permanent sex sovjetiska u-båtar, kärnvapenbestyckade. Att båtarna är äldre minskar inte riskerna. På samma sätt måste man i fråga om nedrustning i Europa och tanken på ett kärnvapenfritt Europa bestämma var Europas gräns går. Går den vid Ural? Eller var går den? Redan frågeställningen säger tillräckligt om svårigheten. Herr talman! Jag skall inte göra någon sådan rundvandring som två tidigare talare, herrar Ullsten och Palme, gjort med sådan elegans, utan jag skall i fortsättningen i stället ta upp några skilda punkter. Efter det andra världskriget med dess miljoner döda och allt som följde i dess spår frågade människorna som ofta efter ett krig: Hur skall man förhindra ett upprepande? Många trodde att krigets utbrott till stor del berodde på att informationsverksamheten och medborgarupplysningen i två stormakter — Hitlers Tyskland och Stalins Sovjet — låg i händerna på diktatorer, vilka mer eller mindre avgjorde vad som kom till medborgarnas kännedom. Därför borde arbetet på fri information och nyhetsförmedling över gränserna påskyndas och befästas. En FN-konferens inkallades för detta ändamål år 1948, men ansträngningarna där och senare gav föga resultat. När ESK sammanträdde i Helsingfors hade man detta i minnet och ville som kompensation för eftergifterna åt Sovjet i fråga om Europas gränser trygga mänskliga rättigheter, familjers återförening och ett fritt kulturoch nyhetsutbyte. Detta inskrevs i dokumentet men har till stor del stannat på papperet. Behandlingen av oppositionella eller misstänkta i öst ger vid handen att föga uppnåtts. Fallet Sacharov är det senaste exemplet. Och statligt dirigerade presskampanjer förekommer regelmässigt i diktaturstaterna. Parentetiskt skall här sägas att Norden, i synnerhet då Norge, under senare tid varit i skottgluggen. Ändå har, som Olof Palme påpekade i Reykjavik och som här har konstaterats, intet inträffat i Norden som varit ägnat att rubba eller ändra på den nordiska balansen. Denna upprätthålles av fem stater med skilda säkerhetspolitiska mål och medel men ändå förenade i en strävan att bibehålla fred och stabilitet i Norden. Försök att genom informationsstimulerande åtgärder stoppa kriget har alltså inte varit framgångsrika. Vänstern i Sverige har lätt att fördöma men också lätt att förlåta. Den 12 januari i fjol sade Olof Palme att Vietnam begått en dumhet med den regelrätta invasionen av vietnamesiska trupper i Cambodja, men han tillade: ”Långt värre är nu om Vietnam stannar kvar i Cambodja, ja, det är värre än den dumhet man nu begått.” I dag är Vietnam kvar i Cambodja och där finns en quislingregim. Men nu hörs redan röster i socialdemokratisk press att utvecklingen i Vietnam tycks gå mot en sorts normalisering, något som vi i Sverige skulle ha anledning att understödja. Pol Pot-regimen var omänsklig. Dess massutrotning och terror är nära nog exempellös. Men Vietnam tycks också ha begått folkmord såväl när det gäller hundratusentals förlista båtflyktingar som i Cambodja. Skulle detta vara skäl för normalisering? Extremvänsterns uppträdande beträffande Afghanistan kan också ge anledning till många reflexioner. Afghanistan är geografiskt närmare beläget Sverige än Vietnam, men detta har icke märkts på Sergels torg. Var finns alla tidigare demonstranter? Var finns bössorna utanför systembolagen? Vid Nordiska rådets session i Island förklarade en av herr Werners partivänner från Finland, Inger Hirvelä, att det inte var så mycket att säga om invasionen i Afghanistan, eftersom där förelåg ett avtal mellan legitima regeringar, Sovjets och Afghanistans. Legitim regering — ja, stödd på dd bajonetter. Men i och med hennes uttalande — hon tillhör icke stalinistgruppen i partiet — har Finlands kommunister i motsats till partivännerna i Italien och Spanien men väl i överensstämmelse med dem i Frankrike ställt sig på ockupantens sida. Detta inlägg kändes som en kall pust i Reykjavik och bland de varma källorna där. Många främmande iakttagare har förvånat sig över den ringa uppmärksamhet som den senaste världspolitiska krisen väckt i Sverige. Utomlands tar man krigsriskerna på allvar — de diskuteras i alla kretsar. På samma sätt går debatten om förvisningen av Sacharov till Gorkij. Vad innebär den för framtiden? Men i Sverige är det i stort sett tyst. Massmedia ägnar sig främst åt kärnkraftsomröstningen, frejdade idrottshjältars bedrifter eller en fackföreningsledares klammerier. En utländsk journalist skrev häromdagen: ”Svenskarna har skapat den perfekta isoleringen. De är mästare i att titta ut på kylan.” Men tro därför icke att vi vill vara isolerade i en nordisk ankdamm. I vissa avseenden är det tvärtom. Valet i Rhodesia följdes i Sverige kanske mer intensivt än i något med oss jämförligt land. Varje dag kom nya rapporter. Av någon anledning tycks alltså mer avlägsna händelser vara mer intressanta än närliggande. Det som är fjärran träder i förgrunden; Afrika och Asien — ja, så intressant. Men Europa — det ligger så nära. Och att Sverige i hög grad kan beröras av skeendet i Europa synes overkligt, ja, ofattbart. Kanske är det vår långa fredsperiod, som en nådig försyn förlänat oss, som gör oss så tysta inför vad som sker i vår närhet. Krigsrisker — inte kan det gälla oss! Inte kan Nordkalotten och Murmansk vara viktigare för en supermakt än Afghanistan! Att svensk säkerhetspolitik i främsta rummet är till för svenskarnas skull, för vår rätt att överleva och föra våra åskådningar och kultur vidare, synes många overkligt, ja, rent av egoistiskt — hellre sticker man huvudet i busken inför förföljelser och förtryck i vår omgivning. TV ger oss varje dag bilder av världsdramatiken — men ger den oss också intryck av att denna berör oss? Ändå avgörs Sveriges öde och framtid icke i Afrika eller Sydöstasien, icke vid Karibiska havet utan i Europa. Den sanningen tycks icke stå klar för alla. En sak till, herr talman. I en svensk utrikesdebatt bör nog sägas något om det nya hot mot diplomatin som tagande av gisslan på en ambassad innebär. Det kanske inte är något alldeles nytt i diplomatins historia, men det är nytt i modern tid. De amerikaner som inspärrades i Teheran den 4 november sitter kvar, och förhandlingarna om de inspärrade ambassadörerna i Bogotå har ännu en gång brutit samman. Det råder inget tvivel om att ockupationen i Teheran hade slutat för länge sedan om de stora nationerna hade varit eniga om att behandla det hela som ett brott mot civiliserade kommunikationer mellan stater och vidtagit mått och steg därefter. Så skedde icke. Det blev icke något samförstånd, trots att detta normalt borde ha legat i allas intresse. Någon eller några vill icke vara med därom — måhända vill de dra egna fördelar av situationen. Särskilt förödmjukande är den undfallenhet mot utpressningen som FN:s generalsekreterare efter konsultationer med de berörda såg sig tvingad att ge prov på. Undersökningskommissionens avfärd, även om det ännu inte är slut på dess historia, är minst sagt snöplig. Och risker föreligger för att utpressning som blir framgångsrik kan få efterföljd, att vi med andra ord skulle få nya kriser i den internationella ordningen, kriser där inget botemedel synes näraliggande och som, vad gäller det mellanfolkliga umgänget stater emellan, skulle bli en kvarnsten om halsen. Så vill jag säga ett par ord till Lars Werner om hans tal när det gäller den alliansfria rörelsen. Det var en sak som Lars Werner glömde att tala om, med avsikt, nämligen att den kris som nu råder i den alliansfria rörelsen till stor del har sitt upphov i att Fidel Castro är ordförande, att den alliansfria rörelsens säte är förlagt till Havanna. Det är en viktig upplysning i sammanhanget. Den vittnar om hur ringa allvar det är bakom dess frihet från militära block, som Werner talade om. Det är också riktigt som Undén sagt och som citerats här tidigare, att alliansfrihet inte innebär att man skall gå in i ett block av alliansfria stater — då har man lämnat alliansfriheten. Men det är också att observera att Lars Werner i sin motion till riksdagen den 21 januari i år säger att ett svenskt medlemskap skulle möjliggöra brytandet av det ensidiga beroendet av de kapitalistiska länderna, men framför allt att Sverige skulle tillhöra en mäktig kraft i kampen för fred, nationellt oberoende och nedrustning. Jag frågar Lars Werner: På vad sätt skulle Sveriges oberoende stärkas av att vi var med i Havanna? Stärktes Afghanistans oberoende? Drog det landet nytta av sitt medlemskap i den alliansfria rörelsen? Motionen är dagtecknad den 21 januari 1980, alltså efter ockupationen av Afghanistan. Vad menar Lars Werner? Till sist en helt annan fråga, herr utrikesminister. Kanske en liten fråga men av stor betydelse för den som är berörd. En polska, Alicja Wesslowska, sedan tolv år tjänsteman i FN i New York, skulle i FN-uppdrag resa till Mongoliet. På vägen gjorde hon ett uppehåll i Warszawa för att hälsa på sina föräldrar och anhölls då för ett påstått spioneribrott. Från augusti till mars hölls hon häktad. Den internationella juristkommissionen i Gen&ve intresserade sig för fallet och utsåg en aktad svensk jurist, f. d. hovrättslagmannen Carl Fredrik Hadding, att som observatör följa rättegången. Vederbörande polska myndigheter underrättades i februari om detta av kommissionens generalsekreterare, en tidigare medlem av en engelsk labourregering. Denne anhöll också om tillstånd för Hadding att följa rättegången. Den 1 mars anlände Hadding till Warszawa och möttes på flygplatsen av Sveriges ambassadör i Polen. Men i passkontrollen meddelades han att han icke fick komma in i Polen förrän tio dagar senare, då ju rättegången skulle vara över. Samtidigt anmodades han att återvända med samma plan som han kommit med, och på kvällen den 1 mars var han tillbaka i Stockholm. Den 5 mars dömdes polskan av en militärdomstol! till fem års fängelse. Om domen kan jag, herr talman, självfallet inte uttala mig. Men att Hadding, stödd av den svenske ambassadören, vägrades inresa är minst sagt uppseendeväckande. Vilken uppgift fyller egentligen visumavtalet mellan Sverige och Polen?

Herr talman! När jag lyssnade till Allan Hernelius blev jag först litet konfunderad. Han startade med att säga att moderata samlingspartiet delar den principiella inställningen i regeringsdeklarationen, och sedan gav han några exempel. Jag trodde att regeringsdeklarationen sådan den presenterats här inför riksdagen är hela regeringens, också moderata samlingspartiets. Sedan några kommentarer till det Allan Hernelius tog upp om socialdemokraternas inställning till Vietnam. Olof Palme sade i sitt inlägg tidigare att Vietnam drabbats av omätliga lidanden genom en supermakts övervåld och i dag hotas av en annan supermakt, men Vietnam har nu fastnat i ockupationsmaktens tragiska roll. Längre fram i sitt tal sade Olof Palme, sedan han berört förhållandena i Cambodja: Jag delar i övrigt den mening om Indokina som regeringen framfört i sin deklaration. Där har också dessa synpunkter framförts. Det är möjligt att det var en missuppfattning från min sida, men jag tyckte att det som Allan Hernelius inledde sitt anförande med var anmärkningsvärt. Herr talman! Det känns oerhört tillfredsställande att få stå här i riksdagen och efter många års agiterande mot förtrycket i Zimbabwe nu få konstatera att folket där har fått sin frihet. Även om det ännu är för tidigt att definitivt dra en lättnadens suck finns det nu för första gången verkligt goda förutsättningar för att trygga friheten och framstegen för den svarta majoriteten. Vad som har hänt i Zimbabwe är ju en fullkomligt unik händelse, som för bara något år sedan tedde sig närmast otänkbar. För första gången har man lyckats få de stridande parterna i ett gerillakrig att sätta sig vid förhandlingsbordet och komma fram till en lösning. För första gången har man med fredliga medel lyckats få en liten minoritetsdiktatur att acceptera att fienden, en befrielserörelse, skulle få ställa upp i fria val på lika villkor. Kanske trodde förtryckarna och deras allierade bland de svarta att de faktiskt hade stöd hos folkmajoriteten. I så fall har de grundligt tagits ur den villfarelsen. Ett förtryckt folk kan tvingas acceptera förtryckaren en tid, men när människorna verkligen får chansen att välja fritt — då väljer de befriaren. För första gången har vi fått se ett blodigt befrielsekrig avgöras genom fria och demokratiska val. Just för att få se detta unika hända, för att få se att demokratin kunde fungera också under dessa förhållanden, var vi så oerhört angelägna om att valen skulle bli verkligt fria och rättvisa val. Det har funnits skäl till kritik mot vissa inslag i valproceduren och förberedelserna, men nu bör vi nöja oss med att konstatera att vi bör dra de lärdomar vi kan av vad som hänt och i stället vända blickarna framåt. För även om Zimbabwe har fått sin frihet och sin demokrati så återstår oerhört mycket att göra. Mest akut är fortfarande flyktingsituationen. Över 150 000 flyktingar i grannländerna hann aldrig återvända före valen. De måste snarast beredas möjlighet att komma tillbaka till sitt hemland. Därtill kommer ännu många fler interna flyktingar — människor som på grund av kriget och truppernas härjningar tvingats lämna sina hem och fly till tryggare områden. Och på längre sikt finns alla de grundläggande problemen och orättvisorna som det tar tid att ta itu med. Det är fortfarande så att den största och för jordbruk bäst lämpade delen av jorden ägs av den lilla vita minoriteten — högst 3 26 av befolkningen. Industrin domineras av de vita och av utländska kapitalintressen — inte minst sydafrikanska. Levnadsstandarden, är fruktansvärt ojämnt fördelad. För att detta skall kunna ändras krävs stora förändringar. Självfallet måste man gå försi gt fram, och det har också valets segerherre Robert Mugabe förklarat att han tänker göra. Annars är risken för nya konfrontationer inom landet och med grannen Sydafrika stor. Men på sikt är det helt klart att det måste till förändringar. Industrin ägs och leds av vita — det måste förändras. Administrationen leds av vita, som har väldiga möjligheter att lägga hinder i vägen för förändringen av samhället, och det måste ändras. Men detta kräver tid, pengar och kunnande. Och det kräver ett väldigt internationellt stöd, ekonomiskt stöd för att man skall kunna ta itu med t.ex. den väldiga utbildningsuppgiften. Fortfarande är stora delar av befolkningen analfabeter, och få har tillräcklig utbildning för ledande befattningar. Politiskt stöd behövs för att man skall kunna förhindra obstruktion eller väpnade aktioner från de vita rhodesierna eller Sydafrika. Den vita minoriteten kan känna sig trygg till liv och hälsa — det blir inte några våldsamma hämndaktioner, inte ens rättegångar mot de otaliga krigsförbrytare som finns bland de vita. Mugabe har t.o.m. lovat att vita jordägare skall få behålla den jord de faktiskt brukar. Bara mark som inte används skall fördelas i den första jordreformen. Men naturligtvis är det svårt att komma över de fruktansvärda skräckskildringar av befrielserörelserna som de vita matats med hela tiden. Patriotiska frontens medlemmar skildras som hänsynslösa Moskvastyrda terrorister, som skall skilja barn från sina föräldrar, som skall expropriera all egendom, som skall bränna kyrkorna, som skall mörda de vita osv. Och här bär alla krafter i västvärlden som hummat med i beskyllningarna ett tungt delansvar, om det skulle visa sig bli en utvandringsvåg bland Zimbabwes vita. För faktum är ju att de lugnt kan stanna kvar — under förutsättning att de inser att det kommer att bli förändringar. Det är slut på det förtryck som möjliggjort de vitas väldiga rikedomar. Det är slut på de vitas totala makt. Det är slut på diskrimineringen av folkmajoriteten och på utsugningen. Det måste man inse. Vad kan då Sverige spela för roll? Ja, Sverige har redan spelat en stor roll genom det viktiga stödet till Patriotiska fronten under kriget och genom stödet till de frontstater som fått utstå väldiga påfrestningar på grund av sitt stöd för Zimbabwes befrielserörelser. Nu måste stödet fortsätta och helst öka. Jag noterar med tillfredsställelse att utrikesministern accepterar Olof Palmes förslag om att snarast möjligt bjuda in representanter för regeringen i Zimbabwe för att diskutera utvecklingsstödet. Demokratin vinner man inte en gång för alla genom ett val. Den måste vinnas varje dag. Den måste byggas upp i ett målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt uppbyggnadsarbete. Här behövs mat och vatten, skolor och sjukhus, kommunikationer, industri och jordbruk. Och här kan Sverige hjälpa till. Därtill är det viktigt att uppmärksamma frontstaternas situation. Flera av dem har fått bära väldiga bördor och har gjort oerhört mycket större insatser än några av västvärldens rika demokratier för Zimbabwes frihet. Städer, byar, broar och vägar har bombats i Zambia och Mogambique. Tusentals oskyldiga människor har dödats. Zambia upplever i dag en annalkande hungerkatastrof bl.a. på grund av sitt stöd för Zimbabwes befrielse. Det lilla fattiga Botswana har fått härbärgera tiotusentals flyktingar, vilket allvarligt har försvårat dess möjligheter. Vi kan inte låta dessa mycket fattiga länder få bära befrielsekampens börda ensamma. Sverige kan inte klara allt självt. Här behövs större insatser, som dock Sverige kan bidra till att bilda opinion för. Särskilt viktigt är det, därför att dessa länder ju fortfarande är frontstater. Den största rasistiska förtryckarstaten består — Sydafrika. Här måste nu hela det internationella samfundet ta på sig ett större ansvar för att kortsiktigt hjälpa oppositionen mot apartheidpolitiken och för att ta sig an apartheidpolitikens offer. Men vi måste också starkt öka våra insatser för att nå det långsiktiga målet — det rasistiska Sydafrikas omvandling till ett fritt land med demokratiskt majoritetsstyre och lika rättigheter för alla oavsett ras. Här har socialdemokraterna i en partimotion tagit upp och föreslagit åtgärder som vi tycker att man bör genomföra. De smärre fasadputsningar som vi nu märker i Sydafrika är inte tillräckliga. Den sydafrikanska regimen försöker alltmer målmedvetet genomföra skenmanövrer som kallas bantustanpolitik. Vi kräver inte sådana här snygga fasadförändringar. Vi kräver slut på rasismen och förtrycket, på folkförflyttningarna, på arbetslösheten och på orättvisorna. Och orättvisorna blir inte mindre för att man byter namn på det område där de begås. I stället har bantustanpolitiken i många fall lett till värre förhållanden. I många fall har den drivit fram rena hungerkatastrofer — i ett land som är ett av Afrikas rikaste! Sydafrika är nu också militärt så starkt, möjligen redan en kärnvapenmakt, att den nuvarande regimens existens är ett hot mot världsfreden. Därför måste hela det internationella samfundet skärpa sin Sydafrikapolitik, och få länder har en bättre tradition på att gå i spetsen än Sverige. Det svenska initiativet att stoppa nyinvesteringar i Sydafrika har rönt stor Nr 100 internationell uppmärksamhet. Därför behöver vi, som vi framhåller i den socialdemokratiska partimotionen, en svensk aktionsplan för hur vi skall kunna bidra till att ytterligare isolera Sydafrika. Vi har i motionen angett detta i sex punkter. Som första steg måste planen innehålla åtgärder för att täppa till eventuella kryphål i den nuvarande lagen om investeringsförbud. Den bör också kompletteras med åtgärder för att förhindra teknologiöverföring till Sydafrika. På det området är det också viktigt att få till stånd internationella åtgärder. Vi bör också i enlighet med FN:s handlingsprogram mot apartheid sätta stopp för SAS flyglinje för persontrafik till Sydafrika. Här bidrar ju faktiskt de skandinaviska länderna direkt till att — helt mot vår policy — underlätta för Sydafrika att upprätthålla kontakter med omvärlden, bl.a. genom att underlätta turism. Just den sortens kontakter är vi överens om att förhindra. Då måste vi också ta konsekvenserna av vår politik i praktiken. Till sist: Nu har Zimbabwe lyckligt gått igenom sin befrielseprocess. Då måste det inernationella samfundet rikta in sig mot nästa steg i kampen mot rasismen i södra Afrika. Nu måste vi få ett intensivt tryck i fråga om Namibia. För svensk del bör det bl.a. handla om ökat stöd till befrielserörelsen SWAPO och till Angola. Men vi måste också offensivt trycka på i de internationella sammanhangen för att se till att FN och dess medlemsländer utsätter Sydafrika för starkare press för att tvinga det bort från den olagliga ockupationen av ett fträmmande land. Nu måste vi satsa vår solidaritet och all vår uppfinningsrikedom för att finna en väg för Namibia ur förtrycket på samma sätt som man kunde finna en sådan väg för Zimbabwe.
Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse till vad Olof Palme sade om Vietnam — och noterade det med glädje. Jag har också noterat vad han i fjol sade i en intervju. Vad jag ställde emot detta hans uttalande i fjol var röster i socialdemokratisk press, som i dag talar om att utvecklingen i Vietnam skulle gå mot en sorts normalisering, vilket vi i Sverige skulle ha anledning att understödja. Jag har en sådan tidningsartikel ur Aftonbladet framför mig. När jag ändå talar om Olof Palme vill jag påpeka att han gjorde sig skyldig till en liten felsägning när han sade att Sverige var observatör vid den alliansfria rörelsens kongresser. Så är inte fallet. Även en observatör blir ju enligt de regler som råder bunden av besluten på dessa kongresser. Därför har företrädare för Sverige, när vi under ett antal år har deltagit i dessa kongresser, varit där som gäster, icke som observatörer.

Herr talman! Svensk utrikespolitik har kännetecknats av stabilitet, kontinuitet och också en viss försiktighet. Växlingar av regeringar eller utrikesministrar har inte påverkat den fasta kurs som Sverige sedan länge 45 följt. Vår fasta hållning är betydelsefull i samarbetet med andra länder. Den svenska principiella inställningen i betydelsefulla utrikespolitiska frågor är väl känd och jag tror mig också kunna säga respekterad. Ovidkommande hänsyn har inte fått spela någon roll när Sverige tagit ställning till internationella problem. Säkerligen har Sverige genom sin bestämda attityd fått större möjligheter att påverka de internationella ställningstagandena. Det är i åtskilliga sammanhang som Sverige tilldelats ordförandebefattningen och andra betydelsefulla poster som gett vårt land stort inflytande i den internationella politiken. Vår alliansfria hållning har dock inte hindrat oss från att ta mycket aktiv del i det internationella arbetet. Den har inte heller hindrat oss från att säga vår oförgripliga mening i olika frågor, t.ex. om stormakters ingripanden mot mindre länder som Tjeckoslovakien, Vietnam och nu senast Afghanistan. Norden, vår närmaste omvärld, är en stabil del av världen. De nordiska ländernas inbördes förhållande präglas av samarbete och samförstånd. Det är således inte endast Sverige som följer en fast kurs, utan även Norden gör det. Trots att de nordiska länderna själva utformar sin utrikespolitik och har valt något olika säkerhetspolitiska lösningar, har de på en rad områden utvecklat ett nära samarbete. Det har skett i olika former, t.ex. i FN, där det alltid är ett utomordentligt gott samarbete mellan de nordiska länderna och man inte kan finna särskilt många punkter där de nordiska länderna har röstat olika. Utan att övervärdera det nordiska samarbetets betydelse, kan man konstatera att det kan tjäna som modell för hur mindre, oberoende stater kan samverka och gemensamt stå starka gentemot stormakterna. Vi har liknande exempel från nedrustningsförhandlingarna i Geneve. Den s.k. nordiska balansen har lett till en säkerhetspolitisk lösning som ingett respekt i omvärlden. Att slå vakt om denna stabilitet måste vara en av de viktigare uppgifterna för de nordiska länderna. Varje förändring inom Norden och utanför dess gränser måste följas med stor vaksamhet från de nordiska länderna. Samarbetet i Norden har under de senaste åren utvecklats och förstärkts. Enligt min uppfattning är det nödvändigt att samarbetet i högre grad inriktas på konkreta samarbetsprojekt. Det är också angeläget att de många förslag som förts fram inom Nordiska rådets ram kan omsättas i praktisk handling inom de enskilda medlemsländerna. Hittills har Nordiska rådets arbete i hög grad varit inriktat på sociala, kulturella och ekonomiska frågor. Utifrån denna bas bör samarbetet med fördel kunna vidareutvecklas på det industriella, handelspolitiska och energipolitiska området. Ett vidgat nordiskt industriellt samarbete är ett viktigt inslag i de enskilda nordiska ländernas strävan att öka sin konkurrenskraft och stå starkare inför den internationella ekonomiska utvecklingen. Jag har således betonat betydelsen av det nordiska samarbetet, men jag har också kritiska synpunkter på det. Hur följs detta samarbete upp? Det kommer en rapport som avges i form av en proposition, och det finns motionstid för denna. Det kommer nästan aldrig några motioner, det är ytterst sällsynt. I utrikesutskottet säger man med ett par rader att propositionen skall läggas till handlingarna. Det är i regel det enda som sker. Det är på grund av detta jag tycker att samarbetet icke följs upp. Har vi representanter i Nordiska rådet som har träffat överenskommelser där och kanske enhälligt beslutat om vissa saker, så bör ju rimligen de olika parlamenten fortsätta att följa upp arbetet. Det kan sägas att det är fritt för mig att motionera såväl som för andra. Det är sant, men jag tycker närmast att man skall vädja till representanterna i Nordiska rådet att de nogsamt söker bevaka att det som beslutats i Nordiska rådet också kommer att följas upp genom motioner i den svenska riksdagen. Det är min förhoppning att man gör på samma sätt i de andra länderna. I skilda internationella sammanhang har det givit ökad styrka att de små staterna har agerat samfällt. Så har exempelvis Sverige vid nedrustningsförhandlingarna i Gené&ve tillsammans med andra länder kunnat driva en bestämd linje och uttala en mycket välbefogad kritik mot stormakternas passivitet. Det bör nämligen konstateras att stormakterna har största skulden i att kapprustningen i världen fortsätter. Det är ju genom utveckling av alltmera fruktansvärda vapen, genom vapenproduktion för eget bruk och genom vapenexporten som stormakterna driver på upprustningen. Vad gäller vapenexporten vill jag inom parentes säga att det är glädjande att konstatera att riksdagen biföll en centermotion om utredning av vapenexporten från vårt eget land. Denna utredning har också tillsatts. Tyvärr har världens länder knappast kommit fram till någon debatt om nedrustning utan endast till en debatt om begränsning av rustningarna, och framstegen är ytterligt små också på det området. Det största hotet mot fredssträvanden och nedrustningsarbete — vid sidan av stormakternas stegrade kapprustning — är kärnvapenspridningen. Vi står inför en situation där allt fler av världens länder skaffar sig tillgång till detta det värsta av alla förintelsemedel. Det kan väl knappast heller råda något tvivel om att ju fler länder som har kärnvapen, desto större är risken att de någon gång skulle komma till användning genom beslut av en mindre nogräknad regim. I detta perspektiv måste vi också se vår egen folkomröstning den 23 mars. Ett nej till kärnkraften skulle ge Sverige en ökad trovärdighet i det internationella nedrustningsarbetet. Ja, det skulle vara ett konkret bidrag till detta arbete. Att ett nej dessutom skulle främja utvecklingen av en teknologi som är väl anpassad till u-ländernas situation och struktur bör också framhållas. Det vore glädjande om u-länderna — som nu har en annan utgångspunkt än vi har — skulle kunna inrikta hela sin energiproduktion just på förnyelsebara energikällor och slippa komma i de faror som vi har råkat in i när vi började använda kärnkraften. De oändligt långa debatterna i Förenta nationerna och i Geneve har hittills tyvärr lett till ringa resultat. En mängd resolutioner har antagits, men de har ofta varit urvattnade och inte lett till påtagliga resultat. beslutet om en extra generalförsamling för nedrustningsfrågor hade fattats:fäste många stora förhoppningar till detta extra möte. Förhoppningarna infriades inte. Ländernas åsikter förändrades inte, delegaterna var i många fall desamma, och resultatet blev magert. Ländernas egna tal i internationella sammanhang - det gäller i synnerhet stormakterna — präglas visserligen av stor fredsvänlighet, men resultaten är ofta mycket ringa. Ett tal i exempelvis nedrustningsdebatterna i Förenta nationerna består nästan alltid av tre huvuddelar. Först kommer en målande beskrivning av vapnens förfärlighet och de fruktansvärda summor allt detta kostar, av hur mycket man skulle kunna göra, om dessa pengar användes på ett förnuftigare sätt — säkerligen en riktig beskrivning. Den andra delen består ofta av en högstämd förklaring om hur fredsvänligt det egna landet är. Det finns knappast någon måtta på hur mycket man vill göra för fredens sak. Men den tredje delen består av en mängd ursäkter för att man själv inte nedrustar utan i stället ökar sin vapenarsenal. Modellen är tyvärr mycket vanlig i de s.k. fredstal som hålls runt om i världen. Som en sammanfattning av vad jag sagt om rustningsbegränsningarna kvarstår att stormakterna har den största skulden till att nedrustningssträvandena har krönts med så ringa framgång. Fru talman! De viktigaste dokument som Förenta nationerna någonsin antagit är konventionerna och det därtill fogade fakultativa protokollet em de mänskliga rättigheterna. I dessa konventioner dras det upp riktlinjer som, om de följdes, skulle göra världen helt annorlunda än den är i dag. Sverige har anslutit sig till båda konventionerna och också till det fakultativa protokollet. Det är svårt att avgöra vilket inflytande konventionerna hittills har haft på ländernas uppförande, men det är i varje fall lätt att avgöra när länder bryter mot dem. Det har här i dag omvittnats, och det kan ständigt göras, att det förekommer en rad olika brott mot konventionerna. Hur kan då detta förekomma? Efter mycket uppslitande strider i Förenta nationerna, varvid Sverige arbetade intensivt för att få möjligheter att kontrollera hur länderna fullföljde konventionerna i sina resp. hemländer, förlorade de som krävde detta omröstningen med 41 röster mot 39. För att något reparera detta upprättade man det fakultiva protokollet, som ger möjlighet att utöva kontroll mot länder som har anslutit sig till konventionerna. Men det är rätt betecknande att en rad länder inte har skrivit på protokollet. De undertecknar konventionerna, men inte protokollet. Man kan säga att det är ett förfarande som genomgående tillämpas av — som de själva kallar sig — de socialistiska länderna, de länder som vi kallar kommunistiska. Vad jag kan erinra mig har inte något av dessa länder skrivit på protokollet och därmed medgivit att man kan kontrollera om konventionen om de mänskliga rättigheterna verkligen efterlevs i deras resp. länder. Det står t.ex. i artikel 12 i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna — under punkterna 1 och 2: 2. Envar: äger frihet att lämna vilket land som helst, däribland sitt eget.” Var och en vet hur många länder som verkligen följer dessa bestämmelser i konventionen. Det finns åtskilliga fall där Sovjetunionen brutit mot de konventioner de själva underskrivit, men just nu kan det finnas särskild anledning att nämna ett namn som nämnts här tidigare, nämligen Sacharov. Har han rätt att bosätta sig var han vill i sitt eget land? Har han rätt att lämna Sovjetunionen om han vill? Var och en av oss har svaret klart. Det är på samma sätt i en hel rad andra fall. Har människorna i dessa fall frihet att lämna sitt land? Vi känner alla till hur konventionerna fullföljs i sådana fall. Men de länder det gäller har inte skrivit på protokollet, så man kan inte ingripa och kontrollera hur de handlar. Att Sovjets överfall mot Afghanistan också är ett brott både mot internationell rätt, mot Förenta nationernas stadgar och mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna är uppenbart. Man kan inte förebringa någon som helst ursäkt för Sovjets överfall på Afghanistan. Att upprätta en marionettregering i ett land och sedan förklara att man bör stödja den med vapenmakt är ju inte på minsta sätt något skäl för att ockupera ett land. Vi trodde faktiskt att det gamla kolonialväldet nu nära nog upphört, men här börjar det tydligen uppträda en ny form av kolonialism. Många har omvittnat den skada som Sovjetunionens ockupation av Afghanistan har medfört med tanke på bl.a. världsfreden. Därför är det kanske onödigt att säga något mera om detta, men det bör understrykas att utöver den skada som Sovjetunionen har förorsakat Afghanistan har Sovjetunionen ökat spänningen i den delen av världen och också hotat världsfreden i övrigt. Motsättningarna mellan supermakterna USA och Sovjetunionen har skärpts väsentligt, och fredsarbetet har försvårats. ”Närheten till områden som är helt avgörande för västvärldens oljeförsörjning ger den sovjetiska politiken en särskilt allvarlig innebörd”, står det i regeringsdeklarationen. Riktigheten härav kan på allt sätt betygas. Vi har anledning att med all kraft reagera mot övergrepp av det slag som det är fråga om i Afghanistan. Vi får väl framdeles diskutera i vilka former vi kan göra detta. Vidare har vi all anledning att understryka att vad som har skett i Afghanistan inte får tas till intäkt för ett raserande av internationella förbindelser i övrigt, den reservationen måste man göra. Det mest förödande för de olika ländernas frihet och självbestämmande vore ju om stormakterna ytterligare trappade upp motsättningarna mellan sig. Vår strävan måste vara att arbetet för nedrustning och de mänskliga rättigheterna fortsätter och utvecklas trots alla motgångar. Vi kan aldrig dra ett streck över det som hänt i Afghanistan — inte heller över vad som hänt i Tjeckoslovakien, Vietnam och andra länder. Men vi måste finna en väg för att kunna gå vidare i det internationella fredliga umgänget. Sveriges roll som ett litet neutralt land är kanske mycket viktig i just detta avseende. En förvånande företeelse i vårt land är ju att vissa s.k. frihetsivrare, som vid andra liknande tillfällen ljudligt protesterat, nu är tysta. Sådana frihetsopportunister avslöjar sig själva. Jag vill också instämma i de mångas gläjde över att Zimbabwe har blivit ett fritt land, och det är glädjande att det val som hölls så långt möjligt kunde genomföras på ett riktigt sätt.

Svensk utrikespolitik har ju i allmänhet varit försiktig. Det finns kanske de som inte anser att ordet försiktig är så trevligt. Men jag tycker att det är riktigt. Politiken har också varit väl övervägd och avvaktande. I de viktiga utrikespolitiska frågorna har man inte någon anledning att hasta. Detta gäller i synnerhet om de diplomatiska förbindelserna. I ett fall som Zimbabwe är ju allting klart, men det finns många tvivelaktiga fall. Varje år har vi ett stort antal motioner om erkännande av' och upprättande av diplomatiska förbindelser med regimer. I många fall är sitautionen i länderna i fråga mycket oklar. Då undrar man varför det är så bråttom. Kan man inte vänta tills förhållandena har stabiliserats i landet? Jag tror att förslag om sådana där hastiga beslut ofta avser att påverka ett ställningstagande, varför de egentligen inte är ett uttryck för att Sverige bör erkänna landets regim. Jag har givetvis ingenting att invända mot regeringsdeklarationen och skall inte kommentera den. Det är emellertid i ett avseende som jag tycker den är för kortfattad.

Jag vet inte om utrikesministern är villig att förklara den citerade meningen ytterligare. Uttrycker man sig mycket kortfattat — jag har själv gjort det många gånger — kan det hända att det inte blir fullt klart vad man egentligen avser. Fru talman! Jag betonar än en gång att mitt anförande är så hållet att jag vill stödja den svenska utrikespolitik som har förts under lång tid, och jag önskar icke att den skall påverkas av hastiga kastningar — det är för vårt land och för världsfreden bäst om vi fortsätter att föra den bestämda linje som Sverige haft tidigare.

Fru talman! Eftersom Torsten Bengtson riktade en direkt fråga till mig om vilken innebörden är i regeringsdeklarationen vill jag säga följande: Vad vi talar om är en situation med kraftig upprustning i Europa som i allt väsentligt inte har att göra med relationerna mellan de europeiska staterna, utan mera med den strategiska situationen, dvs. förhållandet mellan supermakterna. Det är angeläget att vi i Europa observerar detta och försöker nå fram till ett nedrustningsprogram för Europa — ett nedrustningsprogram av det slag som har aktualiserats i olika initiativ från andra regeringar, vilket nämns i regeringsdeklarationen. Men det är också riktigt att ett sådant nedrustningsprogram, som skulle manifestera sig i en konferens, måste — som Torsten Bengtson säger — ha samband med andra nedrustningssträvanden. Vänder man på bladet skall man se att det också är regeringens avsikt. Vi säger på s. 9: ”En europeisk nedrustningskonferens måste dock ses i ljuset av nu pågående eller planerade förhandlingar på nedrustningsområdet.

Konferenser löser inga problem, utan det är de konkreta åtgärder som deltagarna är beredda att vidta som eventuellt kan lösa problem. Skall nya diskussioner leda fram till resultat måste de förberedas noga. Man måste ha klart för sig vad syftet är. "Man måste också ha klart för sig att när man går till en sådan här konferens sannolikheten för att syftet skall nås är stor. Om man bara arrangerar en politiskt spektakulär tillställning som blir en plattform för en supermaktspolitisk ordkonfrontation så gör man nedrustningen en otjänst. Därför har vi mycket tydligt betonat att vi menar att det avgörande är förberedelsearbetet, vilka förhandsöverenskommelser man går med till en sådan här konferens. Det är helt avgörande för om den skall bli ett konstruktivt inslag i nedrustningssträvandena eller om den skall resultera i ännu ett av många fiaskon på det här området.

Fru talman! Utsikterna för den internationella konjunkturen det framförliggande året har försämrats avsevärt under den senaste tiden. Sedan slutet av december 1978 har råoljepriset mer än fördubblats. Eftersom oljeländerna bedöms kunna spendera endast en begränsad del av de kraftigt ökade oljeintäkterna innebär detta att köpkraft i stor omfattning lyfts ut från de oljeimporterande länderna och att den effektiva efterfrågan minskas i motsvarande mån. Prognoserna för produktionsutvecklingen i industriländerna har därför fortlöpande fått justeras ned. Man har beräknat att den köpkraftsindragande verkan för OECD-länderna är lika stor nu som vid de kraftiga oljeprisstegringarna 1973-1974. En annan sida av samma sak är att bytesbalansen allvarligt har försämrats. Det samlade underskottet i OECD-länderna skulle därför kunna komma att öka till mer än 250 miljarder kronor innevarande år. Underskottet för de icke oljeproducerande länderna väntas bli nästan lika stort. Mot bakgrund av de oförmånliga utsikterna för den internationella ekonomin måste man räkna med försämrade avsättningsmöjligheter för den svenska exporten. Sedan den ekonomiska politiken medfört en kraftig förbättring i vår betalningsbalans 1977-1978, befinner sig Sverige ånyo på grund av oljeprishöjningarna i en allvarlig underskottsposition då det gäller betalningarna med utlandet. Mellan 1978 och 1979 steg kostnaderna för vår oljeimport med mer än 10 miljarder kronor. En ytterligare ökning är att förutse för 1980. De stigande importkostnaderna för olja — men också andra förändringar i de internationella ekonomiska villkoren, framför allt i form av en hårdnande konkurrens på världsmarknaden — ställer oss inför inget mindre än en nationell utmaning. Vi måste möta denna på olika vägar om vi skall kunna hävda vår ställning som en avancerad industrination som förmår skapa hög sysselsättning och omfattande välfärd. Så dominerande som oljeimporten blivit i vår betalningsbalans är det utomordentligt viktigt att vi lyckas spara energi. De stigande oljepriserna bidrar till en minskad energiförbrukning. Av avgörande betydelse är att vårt kostnadsläge i förhållande till omvärlden inte förrycks utan att vi förmår förbättra vår internationella konkurrenskraft. Storleken av vad som måste åstadkommas kan anges på så sätt att de höjda oljepriserna kräver en ökad exportinsats motsvarande produktionsvärdet av ytterligare 100 000 sysselsatta inom industrin. För att uppnå detta räcker det inte med att kostnadsläget som sådant förbättras. Det är också nödvändigt att de näringar som är engagerade i exportoch importkonkurrens tillförsäkras tillräckliga produktionsresurser och goda förutsättningar för en produktivitetsutveckling. Detta fordrar bl.a. fortsatta omställningar i näringslivet och på arbetsmarknaden. För att vi på sikt skall kunna hävda oss internationellt fordras dessutom en kraftig utveckling av nya slagkraftiga produkter och hög kvalitet i vår produktion. Detta kan ej åstadkommas utan en hög standard i vårt utbildningsväsen på alla nivåer. Svenskt välstånd har skapats genom kunnighet och arbetsamhet, utrymme för specialisering på en fri världsmarknad och förmåga till anpassning till skiftande förhållanden på denna marknad. Vill vi bibehålla och, än mer, vill vi utveckla detta välstånd, fordras att denna förmåga och vilja till insats ej mattas. Förlorar vi t.ex. i anpassningsförmåga eller i utbildningsnivå kommer detta att innebära ett sviktande välstånd, eftersom vi då ej längre kommer att kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Även om det är yttre omständigheter som förorsakat stora påfrestningar på vår ekonomi, gäller likväl att det ofrånkomligen är genom åtgärder inom vårt land vi huvudsakligen har att anpassa oss till de nya villkoren. Ett problem är att sedan oljekrisen 1973-1974 det öppna världshandelssystemet satts på svåra prov. Enligt vissa beräkningar skall under åren efter oljekrisen 3-5 26 av världshandeln ha påverkats av handelsbegränsande åtgärder. Under senare delen av 1970-talet fick vi särskilt i vissa sektorer bevittna ingrepp i handeln som gav anledning till oro. Stålindustrin t.ex. har i många industriländer genomgått en kris som i flera fall föranlett handelspolitiska ingripanden. Både USA och EG har under de senaste åren tillämpat prisövervakningssystem för att underlätta ingripanden mot stålimport. För specialstål har regelrätta importrestriktioner använts i USA. Textilindustrin i både Västeuropa och USA har fått allt svårare att hävda sig i konkurrensen med den billiga u-landsimporten. Detta har lett till hårdare begränsningar av handeln. Nya slags handelshinder har kommit till användning. För de större handelsnationerna har det således blivit allt vanligare att vid sidan av internationellt överenskomna procedurer bilateralt reglera marknader och överenskomma om begränsningar av handeln. Detta påverkar de mindre länderna inte bara direkt utan även indirekt genom att de kan bli avnämare för den export som inte fått tillträde till de storas marknader och då till konkurrenssnedvridande priser. Handelshinder har också rests genom aktiva ingrepp i näringsliv och ekonomi. Regeringar har sökt överträffa varandra, t.ex. när det gällt att erbjuda sina exportindustrier fördelaktiga kreditvillkor. Den här utvecklingen till trots måste frihandelssystemet sägas ha visat en imponerande motståndskraft. Ställda inför många gånger svårbemästrade ekonomiska problem har regeringar trots allt i stort sett respekterat ingångna förpliktelser och inte tillåtit något sönderfall av frihandeln. Vetskapen om att handelspolitiska stridsåtgärder skadar alla ekonomiskt och politiskt har verkat återhållande gentemot allehanda protektionistiska påstötningsgrupper inspirerade av egna särintressen. Viktiga steg har t.o.m. tagits mot en ytterligare handelsliberalisering. I de nu slutförda GATT-förhandlingarna har överenskommits om väsentliga tullsänkningar och andra liberaliseringsåtgärder. Förhandlingarna har medan de pågått dessutom haft en viktig återhållande verkan på protektionistiska tendenser. Vi befinner oss samtidigt vid ingången till 1980-talet i ett ekonomiskt och handelspolitiskt läge än mer kritiskt än den situation som rådde efter oljeprishöjningarna 1973. Påfrestningarna kommer dessutom i ett skede då ekonomin ännu inte hunnit återhämta sig från tidigare chocker. Frestelsen kommer i fortsättningen att vara minst lika stor att tillgripa åtgärder för att begränsa importen och stödja den egna produktionen och exporten. Små länder — som Sverige —- med högt utrikeshandelsberoende har ett särskilt stort intresse av en fri handel och respekt för det internationella regelverket på handelns område. Regeringen ser därför som en viktig uppgift att de närmaste åren med de medel som står till buds motverka protektionistiska tendenser. På det internationella planet blir det väsentligt att slå vakt om GATT:s roll som övervakare och värnare av en fri världshandel. Detta kan bl.a. ske genom att vi aktivt verkar för att resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna nu genomförs på effektivaste möjliga sätt. I förhandlingarna har enighet nåtts om en rad överenskommelser eller uppförandekoder på för handeln väsentliga områden. Regler läggs där fast för offentlig upphandling, dumpningundersökningar, regeringars subventionering av produktion och export, myndigheters sätt att utfärda tekniska föreskrifter m.m. Koderna och tullsänkningarna syftar till att underlätta handelsutbytet. Det är av största vikt att det exportinriktade näringslivet i Sverige tar del av och nu aktivt utnyttjar de utvecklingsmöjligheter som här erbjuds genom att handelshinder sänks, importprocedurer förenklas och nya marknader öppnas i andra länders offentliga upphandling. Regeringen avser att arbeta för att överenskommelserna följs och att möjligheterna till ökad insyn och påverkan av andra länders åtgärder på handelns område utnyttjas och därigenom kommer svenskt näringsliv till godo. Det är angeläget att koderna nu tillämpas på ett sätt som verkligen bidrar till att minska hindrande och snedvridande ingrepp i handeln. I det sammanhanget kan man med oro iaktta hur delar av industrin i USA och i Europa stundom tycks betrakta de nya uppförandekoderna snarast som instrument för att legitimera ytterligare ingrepp i den fria handeln. Industrin vädjar allt oftare till regeringarna om ökad användning av utjämningstullar och antidumpingtullar som vapen mot besvärande importkonkurrens. Det vore mycket olyckligt om de nya regler som nu har lagts fast till skydd för frihandeln på detta sätt skulle utnyttjas för att motverka sitt ursprungliga syfte. De svåra ekonomiska problemen och tendenserna till ökad protektionism ställer ökade krav på internationell samverkan. Det effektiva samarbete som industriländerna etablerat i OECD bör kunna komma väl till pass. På handelns område bör OECD-samarbetet kunna bidra till att slå vakt om en politik under 1980-talet präglad av fortsatt öppenhet och liberalisering. Det är regeringens avsikt att i OECD aktivt verka för att organisationens medlemsländer gemensamt sluter upp kring en sådan politik. Sverige har all anledning att verka för friaste möjliga konkurrens på världsmarknaden, och det kan inte nog understrykas att vi då också måste vara i stånd till de omställningar som krävs för att vi fortsatt skall kunna hävda oss i den konkurrensen. Det kan inte nog understrykas att sådana omställningar har varit avgörande för vår välståndsutveckling under efterkrigstiden och är nödvändiga för vår fortsatta ekonomiska livskraft. Vi kan och bör lindra de negativa sociala verkningarna av anpassningen, men dess förlopp bör vi befordra och inte söka hindra. Det tjänar vi i längden mest på. Som den s.k. stabiliseringsutredningen så väl uttryckte det i början av det framgångsrika 1960-talet: ”Den största vinsten av det ekonomiska samarbetet kommer att tillfalla det land, som är i stånd att genomföra de snabbaste produktionsomläggningarna, och inte det land som vid förhandlingarna lyckats bibehålla den mest omfattande protektionismen.” Då ansågs detta vara en självklarhet. Nu har det på ett för välståndet farligt sätt kommit att ifrågasättas i en strävan efter en trygghet som kan bli trygghetens största fördärv. Sverige har, fru talman, i stor utsträckning uppnått frihandel med Norden, EFTA och EG. Närmare två tredjedelar av vår utrikeshandel har därigenom befriats från tullar och kvantitativa restriktioner. Vi är en del av den västeuropeiska marknaden. Detta får givetvis inte leda till någon inåtvändhet. Vi får inte ge avkall på vår strävan att åstadkomma en världsvid frigörelse av handeln. Men detta västeuropeiska frihandelsområde får ökad betydelse för oss när trycket på den fria handeln ökar i världen. Norden utgör marknaden för 20-25 26 av varje nordiskt lands totala export. För bearbetade varor är andelen ännu högre. Enbart ökningen av Sveriges export till övriga nordiska länder förra året motsvarade halva vår totala export till USA. Det är fakta som belyser den nordiska marknadens betydelse för vårt eget land. I Sverige liksom i övriga nordiska länder betraktas den nordiska marknaden på många håll som en hemmamarknad. Detta är ett synsätt som vi vill befordra. Ett ökat ekonomiskt samarbete främjar vår gemensamma strävan att åstadkomma en rationell arbetsfördelning inom Norden. För den enskilde konsumenten innebär detta en omedelbar fördel samtidigt som framväxten av en nordisk hemmamarknad ökar vår internationella konkurrenskraft. För små och medelstora företag innebär en satsning över de nordiska gränserna i allmänhet också att företagen därmed tillägnar sig ett exportkunnande som kan stimulera till utomnordiska satsningar. Därför fäster regeringen stor vikt vid det nordiska samarbetet också på det handelspolitiska området. Vi vill främja detta samarbete. Vi vill genom aktiva åtgärder uppmuntra svenska företag, både stora och små, att ta till vara de möjligheter som detta samarbete skapar. Vi vill också genom samverkan med de andra nordiska länderna verka för ökad harmonisering i sådan lagstiftning som påverkar handeln för att därigenom underlätta samarbete och samhandel. Också de nordiska samarbetsorganen kan här spela en pådrivande roll. Det ligger nära till hands att använda Norden som bas också för gemensamma exportansträngningar till utomnordiska marknader. I internationella sammanhang är även stora nordiska industrier små och kan därför tjäna på samverkan. Att uppmuntra till exportsamarbete mellan industrierna skulle dessutom leda till ett närmare industriellt samarbete över huvud och vara till fördel för alla de nordiska länderna. En nordisk utredning tillsattes 1978 för att undersöka behovet av och intresset för nordiskt samarbete i fråga om projektexport till utvecklingsländer och statshandelsländer. Ett förslag kan väntas under våren. Fru talman! Det är i år 20 år sedan EFTA bildades. Högtidlighållandet av organisationens tillkomst kommer att ske i juni i år här i Sverige, där EFTA-konventionen undertecknades. Vi kan se tillbaka på de 20 åren med tillfredsställelse. De resultat som har nåtts i EFTA är med alla internationella mått mätt mycket goda. Alla tullar och kvantitativa begränsningar för industrivaror har avvecklats mellan medlemsländerna, och viktiga framsteg i riktning mot en frigörelse av handeln har gjorts också på andra områden. EFTA har dessutom utgjort ett naturligt led i vår strävan mot ett bredare europeiskt samarbete. Även när vi blickar framåt — och det skall vi göra — har EFTA en viktig roll att spela. Av särskild betydelse är att organisationen står som garant för fortsatt frihandel mellan medlemsländerna. Men vi bör heller inte glömma att EFTA-länderna som grupp också är något av en handelspolitisk stormakt. Tillsammans är de EG:s mest betydande handelspartner, större än USA, Sovjetunionen och Japan tillsammans. Detta bör underlätta för oss att föra ut de principer som organisationen står för i ett vidare internationellt sammanhang. Det fanns en tid då EFTA-samarbetet präglades av en inre osäkerhet. De enskilda EFTA-ländernas förhandlingar med EG gjorde att man, särskilt i början av 1970-talet, kunde sätta frågetecken för organisationens framtid. Men den osäkerheten är nu helt övervunnen. EFTA är i dag ånyo ett självklart inslag i den europeiska integrationsbilden. Nu konfronteras EFTA närmast med vad som kan betecknas som en yttre osäkerhet. Vi måste realistiskt räkna med ett växande protektionistiskt tryck i världen. EFTA-länderna utgör i det hänseendet säkert inget undantag. Men just i ett sådant läge kan den inre sammanhållningen vara en styrka. Den ger kraft att motstå krav på begränsningar i den EFTA-interna handeln. Men den tjänar också som en naturlig utgångspunkt i vår strävan att slå vakt om frihandelstanken i en orolig handelspolitisk omvärld. Samtidigt innebär vårt avtal med EG en väsentlig styrkefaktor. Avtalet har dessutom öppnat en väg för samarbete med EG också på andra områden än handelns. Om några år skall de sista tullarna för industrivaror mellan Sverige och EG vara avvecklade. Särreglerna för vissa stålprodukter försvann den 1 januari i år. Nu återstår endast den s.k. särskilda ordningen på pappersområdet, och denna skall enligt planerna vara avvecklad senast år 1984. På denna tullfria marknad har vår handel med EG utvecklats väl. Redan nu svarar EG för omkring hälften av vår sammanlagda utrikeshandel. Gemenskapens utvidgning med tre nya medlemmar kan väntas medföra att denna andel stiger till 55 26 eller mer. Den växande betydelsen av vår handel med EG gör det angeläget att i tullavvecklingens efterföljd göra sig kvitt också de s.k. icke-tariffära handelshindren. Sverige har i likhet med övriga EFTA-länder uttryckt särskilt intresse för ett samarbete med EG avseende dessa så att säga tekniska handelshinder. Svenska företag är angelägna om att i tid få information om EG:s harmoniseringsåtgärder på detta område och helst också få tillfälle att framföra synpunkter på planerade sådana. EG har å sin sida under det år som gått begärt diskussioner med Sverige om svensk lagstiftning på detta område. Därvid har EG förhoppningsvis kunnat konstatera nyttan av ett ömsesidigt informellt informationsoch åsiktsutbyte i frågor som rör icke-tariffära handelshinder. Över huvud taget är det av vikt att Sverige inte ställs vid sidan av utvecklingen när väsentliga handelsoch näringspolitiska åtgärder vidtas i EG. Svensk industri utgör en del av den västeuropeiska industristrukturen. Därför är det ett starkt svenskt önskemål att våra intressen beaktas i de prognoser och planer för industrin som EG gör upp. Från den synpunkten har Sveriges särskilda skriftväxling med EG på stålområdet varit värdefull. Detsamma gäller det informella åsiktsutbyte inom papperssektorn som hösten 1979 för andra året i rad hölls mellan Sverige och EG-kommissionen. Även utanför det rent handelsoch industripolitiska området har samarbetet med EG fortsatt och utvidgats under 1979. Expertmöten hålls regelbundet om miljövård, transportfrågor, biståndsfrågor och ekonomisk politik. Institutionaliserat samarbete har etablerats på forskningsoch utvecklingsområdet. Under 1980 väntas överenskommelse nås om en sammankoppling av det svenska televerkets datanät för teknisk-vetenskaplig information och dokumentation med motsvarande nät i EG, det s.k. Euronet. Vi hoppas också få till stånd ekonomiska och monetära samtal mellan EFTA-länderna och EG under det närmaste året. Så fördjupas och breddas vårt samarbete med EG på en rad områden. Det rör sig inte om någon spektakulär utveckling av våra förbindelser. Den institutionella ramen för vårt samarbete med EG är given. I stället är det fråga om att inom denna ram finna praktiska former för samarbete i sådana frågor där Sverige och EG har ett ömsesidigt intresse av en fördjupad dialog. I det arbetet är de personliga kontakterna på olika nivåer med företrädare för EG:s medlemsländer och med kommissionen i Bryssel av stor vikt. Regeringen strävar därför medvetet efter att utveckla dessa förbindelser genom ett intensifierat besöksutbyte och en aktiv medverkan i olika europeiska organ. I tider av förhållandevis små ekonomiska bekymmer är det kanske inte alltid så lätt att redovisa praktiska resultat av dessa kontakter. Men när ekonomierna försvagas och ett protektionistiskt tryck förstärks kan följderna av bristfälliga kontakter och förbindelser visa sig allvarliga. Det är uppenbart att vi i Sverige, om vi skall uppnå en bättre balans i vår utrikeshandel, måste både bearbeta våra traditionella marknader och fortsätta den satsning som inletts för att finna nya marknader för vår export. Särskilt intressanta i detta sammanhang är oljeländerna och de s.k. NIC-länderna . Oljeländerna har genom oljeprisutvecklingen uppnått enorma bytesbalansöverskott — som i år beräknas uppgå till över 400 miljarder kronor — och kommer med all sannolikhet att vara det viktigaste tillväxtområdet även de närmaste åren för i-ländernas export. I flera av oljeländerna önskar man som motprestation till oljeexporten se en överföring av teknisk kunskap i samband med exporten från i-länderna. Man är medveten om att oljan utgör en begränsad tillgång och att det gäller att under den tid man har till förfogande bygga upp den egna industrin. Vi bör från svensk officiell sida inom ramen för t.ex. samarbetsavtal vara beredda att underlätta för svenska företag att bidra till en sådan kunskapsoch teknologiöverföring. NIC-länderna har genom en exportledd industriell utvecklingsstrategi, som i flertalet fall inleddes på 1960-talet, uppnått en anmärkningsvärt hög tillväxttakt. NIC-länderna har kanske hittills mest uppmärksammats därför att de på vissa sektorer utgör nya konkurrenter för svenska företag både på vår hemmamarknad och på våra exportmarknader. Även om man ingalunda skall blunda för den utmaning dessa nya konkurrenter utgör för oss och andra etablerade i-länder bör det emellertid understrykas att NIC-länderna också utgör nya kunder och i själva verket är snabbt växande marknader för svensk export — om man bara förmår göra en omställning till de varor som efterfrågas på dessa marknader. Vår export till de asiatiska NIC-länderna har faktiskt ökat från 275 milj.kr. 1975 till 940 milj.kr. 1978. Sistnämnda år var överskottet i Sveriges handel med samtliga NIC-länder 590 milj.kr. Ur sysselsättningssynpunkt har vi alltså, fru talman, inte förlorat utan vunnit på relationerna med den här ländergruppen. Med ökande kunskap och erfarenheter av att arbeta på avlägsna exportmarknader har svensk industris intresse även för andra u-landsmarknader ökat. I flera länder med vilka Sverige har biståndssamarbete har regeringarna också önskat komplettera biståndsrelationerna med ett utökat ekonomiskt och kommersiellt samarbete. Samtidigt har man framfört krav på särskilda åtgärder från svensk sida för att underlätta sådant samarbete. a Genom institutioner som Swedec — för hjälp med utbildningsfrågor — och Swedfund, genom den s.k. utbildningsberedningen och genom av näringslivet bildade samverkansinstitutioner som Swecare, på sjukvårdssidan, har vi till en del sökt tillgodose dessa önskemål. Ett av de mest effektiva medlen i den hårdnande konkurrensen om u-landsmarknaderna är exportkrediter på mycket förmånliga villkor. Alla våra viktigaste konkurrentländer erbjuder nu u-länderna sådana krediter, oftast uppblandade med biståndsmedel. De senaste åren har sådana s.k. blandade krediter ökat i omfattning. Det vore orealistiskt att tro att svensk exportindustri i detta läge skulle kunna hävda sig på u-landsmarknaderna enbart med hjälp av pris och kvalitet. Det är inte heller ur u-ländernas synvinkel rimligt att de kan välja mellan konkurrenskraftiga finansieringsanbud bara från vissa i-länder. En utredning om förutsättningarna för införande av s.k. blandade krediter pågår. Utöver det tidigare angivna konkurrensskälet har ett skäl också varit att många u-länder har framfört önskemål om krediter på mjuka villkor, ibland som ett komplement till biståndet eller för att bistånd inte finns tillgängligt. Om ett sådant system kommer till stånd och leder till ökade kapitalflöden från Sverige till u-länderna skulle det kunna ses som ett exempel på de nya former för ökade resursöverföringar som diskuteras internationellt. Det skulle då också bidra till att öka vår export till dessa länder. Ansträngningarna från regeringens sida att främja svensk export inriktas dock inte bara på oljeländer och u-länder utan även på traditionella marknader i de västliga industriländerna och i statshandelsländerna. Genom Sveriges exportråd, handelssekreterarorganisationen och utrikesförvaltningen lämnas statligt stöd till exportservice och olika exportfrämjande projekt. I budgetpropositionen lämnas förslag om en förstärkning av resurserna för exportfrämjande åtgärder. Regeringen har prioriterat detta ändamål i en i övrigt mycket restriktiv budgetprövning. Stöd till exportfrämjande åtgärder lämnas även genom statens industriverk och de regionala utvecklingsfonderna. Det är angeläget att de olika instanserna genom samordnade insatser arbetar gemensamt för att inom ramen för de resurser som står till buds på bästa sätt främja den svenska exporten. Som en följd av riksdagens beslut våren 1979 har ett särskilt statligt stöd inrättats för att främja export av systemleveranser till stora industrioch anläggningsprojekt. Stödet administreras av en särskild nämnd inom Sveriges exportråd. Sverige har en betydande exportpotential i såväl de större som de mindre och medelstora företagen. Särskilt stöd lämnas även fortsättningsvis för att stimulera de mindre och medelstora företagen att öka sin export. Turismen har under senare år fått en ökande betydelse för Sveriges ekonomi och sysselsättning. Turistnäringen sysselsätter ett mycket stort antal personer. Likväl har vi ett omfattande underskott i betalningsbalansen för turismen genom att svenskars turistutgifter i utlandet vida överstiger utländska turisters utgifter i Sverige. Turistindustrins egna åtgärder och Sveriges turistråds insatser för att stimulera turism inom landet, svenskars såväl som utlänningars, har lett till en ökning av resandet i Sverige. I budgetpropositionen föreslås därför ytterligare medel ställas till turistrådets förfogande för olika åtgärder som främjar turismen. Det har ibland gjorts gällande att de svenska exportfrämjande insatserna är mindre än andra länders. De svenska insatserna har emellertid byggts ut kraftigt under senare år. Vid sådana jämförelser — som f. ö. alltid är svåra att göra — bör man inte bara se till vissa exportfrämjande program som kan vara mindre ambitiösa än andra länders utan till helheten, där våra insatser väl mäter sig med andras. Till sist skall dock ånyo understrykas att avgörande för om vi skall klara den utmaning som de kraftiga underskotten i handeln med omvärlden utgör och de faktorer som skapat dessa aldrig kan vara de offentliga exportfrämjande åtgärderna. Dessa kan aldrig bli mer än ett komplement. Avgörande bliri stället om vi lyckas undvika stora kostnadsstegringar och slå vakt om vår konkurrenskraft samt driva fram en produktutveckling som ger ett försteg på världsmarknaderna. Sveriges välstånd grundar sig på att vi hittills lyckats med detta. Att även fortsättningsvis lyckas förutsätter att vi i tid inser nödvändigheten av de krav och påfrestningar som vitalitet i ekonomin fordrar. Att ej i tid se detta skulle snabbt leda till de mycket större påfrestningar som ekonomisk stagnation är förenad med.

Fru talman! I det spända klimat som nu råder mellan supermakterna kretsar diskussionen alltmer kring risken för framtida konflikter till följd av brist på energi och råvaror. CIA:s prognoser för några år sedan om att Sovjetunionen blir nettoimportör av olja redan vid 1980-talets mitt har lett många till slutsatsen att en större konfrontation i Asien mellan supermakterna kring oljan blir mer eller mindre oundviklig. Men det går knappast att hävda att supermakterna i dag handlar rationellt, om en konflikt om oljan verkligen hotar någon gång in på 1980-talet. Man kan anknyta till den västtyska ståndpunkt som nyligen citerats i internationell press: Ju hårdare USA gör sin teknologibojkott av Sovjet, desto svårare får ju Sovjet att utveckla de stora inhemska oljeresurser som finns i Sibirien och som kunde minska trycket på Mellersta Östern-oljan. En hård amerikansk teknologibojkott skulle snarast påskynda en internationell konflikt kring oljan. I denna debatt om resurskonflikterna på 1980-talet har supermaktsperspektivet fått överskugga de andra utvecklingstendenser och risker som bara för något år sedan stod i centrum för diskussionen. Jag tror att det är viktigt atti dag påminna om att mycket av de analyser av resurskonflikter som gjorts under 1970-talet har pekat fram emot konflikter också inom den västliga världen i kampen om de allt knappare naturresurserna. Förra året lät man t.ex. inom EG-kommissionen göra en studie om den nya internationella arbetsfördelningen, där man starkt betonade de inbördes motsättningarna mellan USA, Japan och EG. Man drog slutsatsen att allt talar för en starkt ökande konkurrens mellan dessa världshandelns tre stora på 1980-talet, i fråga om såväl råvarukällor som exportmarknader i den tredje världen. Under 1970-talet har ju också vissa konflikter vuxit fram mellan Västeuropa, Japan och USA, bl.a. till följd av skiljaktiga handelsintressen, särskilt i den tredje världen. Mellan USA och EG har dessutom valutapolitiska konflikter uppkommit mot bakgrund av den olikartade ekonomiska utvecklingen i de stora västländerna. Ett annat område där motsättningar och missförstånd lätt skapats inom västalliansen är avspänningspolitiken i Europa. Grunddragen i den västtyska östpolitiken har inte alltid mötts med förståelse i Washington — samtidigt som denna politik är en helt avgörande utgångspunkt för de tyska strävandena. Ökade spänningar inom västblocket har ju också motsvarats av konflikter inom och mellan de östeuropeiska staterna. Sovjet har sett med oro på självständighetssträvanden i olika östeuropeiska länder osv. Supermakterna har sålunda fått allt svårare att orientera sig också inom sina egna block. Därtill kommer den ekonomiska expansion och de politiska självständighetssträvanden som lett till att en rad länder i den tredje världen i dag ingalunda uppträder så att supermaktsintressena gynnas. Samarbetet i 77-gruppen och den alliansfria rörelsen har medverkat härtill. Sovjet har råkat ut för svåra bakslag i en rad länder; Egypten torde vara det viktigaste fallet. Den amerikanska tanken att bygga på indirekt inflytande genom att bygga upp militärt och ekonomiskt starka, regionala makter i olika delar av världen har skakats om av utvecklingen i Iran men också i andra länder. Samtidigt har Irankrisen ställt i fokus de inte alltid likartade intressena hos USA och Västeuropas länder när det gäller oljepolitiken i Mellersta Östern. — Bägge supermakterna torde ha uppfattat utvecklingen under de senaste åren som en serie av förluster. Utvecklingen under hösten 1979 och vintermånaderna i år har på ett dramatiskt sätt, i varje fall på kort sikt, kastat om mycket av denna utveckling som jag här har försökt beskriva. Genom beslutet att installera medeldistanskärnvapen i en lång rad västeuropeiska länder under USA:s kommando kan Förenta staterna komma att förstärka sitt inflytande över de allierade i Västeuropa. Sovjetunionens militära invasion i det alliansfria gränslandet Afghanistan ses självfallet med stor oro i en rad östeuropeiska länder. Sovjets grepp om dessa länder stärks också av den växande interna, ekonomiska kris som råder på många håll i Östeuropa. Utan att hemfalla åt någon konspirationsteori när det gäller motiven för supermakternas handlande det senaste halvåret — motiv som säkert är komplexa — kan man tydligt se att effekten av supermaktsagerandet i vart fall har blivit att USA för sin del och Sovjetunionen för sin del håller på att återta mycket av det politiska och militära inflytande i sina resp. block som man troligen sett äventyrat på längre sikt. Denna utveckling gynnas särskilt av ett klimat av begynnande kallt krig — om ett sådant uppstår. Effekten blir att supermakterna så att säga återställer ordningen för att få ”rättning i leden”. Huruvida denna utveckling kommer att bli bestående är det naturligtvis för tidigt att uttala sig om. De underliggande, potentiella, ekonomiska konfliktanledningarna inom västalliansen finns kvar och förstärks snarast av att ingenting görs för att genom sparande och en vettig energipolitik förebygga eller mildra en framtida energikris. För de kontinentala europeiska staterna som Frankrike och Tyskland kvarstår oförändrat de viktiga målen om samarbete i Europa och målen om en framtida avspänning i Centraleuropa och ekonomiskt samarbete mellan Västoch Östeuropa. För det tyska folket har östpolitiken varit en obestridlig vinning, som också värderas högt individuellt av många människor, vilka i dag har möjligheter till kontakt med släktingar och anförvanter på andra sidan gränsen i Tyskland på ett sätt som tidigare var helt omöjligt. Detta torde vara en process, som inte tvärt kan avbrytas utan mycket stora påfrestningar. Det är viktigt att vi i det neutrala Sverige inte slentrianmässigt dras med i den kalla-krigs-stämning, där världen nu åter synes delas in i en enkel tvåblocksmotsättning. Det är också helt nödvändigt att vi inte låter oss förblindas härav, så att vi sätter dialogen mellan nord och syd på undantag när avspänningen hotas. Sovjetunionen skapade i själva verket en östsyd-konflikt genom att invadera en stat i den tredje världen som tillhör den alliansfria rörelsen. Genom det snabba amerikanska uppspelet av alla tänkbara motreaktioner — allt ifrån teknologibojkott, vetebojkott, olympiaddemonsstration, framflyttning av amerikanska baser i Indiska oceanen etc. —- kom USA i själva verket att omvandla Sovjetunionens öst-syd-konflikt med den tredje världen till en klassisk öst-väst-konflikt.

Det är anmärkningsvärt att den svenska regeringen i utrikesdeklarationen och handelsdeklarationen väljer att stå så pass passiv inför frågor, där Sverige traditionellt spelat en viktig roll genom att både vara en neutral stat och ett rikt, teknologiskt starkt utvecklat industriland. Därigenom har vi ju under flera decennier kunnat fungera som en konstruktiv brobryggare mellan industrivärlden i norr och den fattiga världen i söder. Vilken plats skall Sverige ha i den nya ekonomiska världsordning som nu successivt utvecklas? Brandtkommissionen har identifierat ett antal områden som är strategiska för aktioner på ett globalt plan. Kvar står att diskutera Sveriges bilaterala uppgifter. Vilken typ av samarbetsavtal bör vi aktivt utveckla med länder i den tredje världen, som nu söker teknologi från oss och strävar till en egen industrialisering och samtidigt arbetar för att få bort fattigdomen i sina länder? Socialdemokratin har under flera år lagt fram förslagi dessa frågor i riksdagen. Våra krav har mötts mest med passivitet och även räddhåga från den borgerliga sidan. I dag nämner handelsministern samarbetsavtal endast i samband med oljeländerna. Regeringen har inte heller i dagens utrikesdeklaration visat på något allvarligt engagemang i fråga om Sveriges roll i nord-sydsamarbetet. Inom socialdemokratin drar vi slutsatsen ätt vi själva får fortsätta att utveckla konstruktiva förslag om hur Sverige skall kunna bidra till en överföring av teknologi, kunskap och resurser till u-länder. Det gäller att söka identifiera vilken resursbas vi har i vårt land för ett sådant samarbete. Det gäller att söka precisera regeringens och statens roll och uppgifter i avtal, som berör överföring av teknologi, kunskap och resurser från såväl samhälleliga som privata organ. Vi måste söka finna former, som gynnar det fattiga folkflertalet i de u-länder vi samarbetar med, samtidigt som vi utvecklar en relation byggd på ett ömsesidigt intresse, så att arbetet står i samklang med strävandena hos den stora majoriteten av löntagare i Sverige. Det är på en sådan grundval som en ömsesidig respekt kan vinnas mellan oss och länder i den tredje världen. Detta är ingalunda någon lätt uppgift. Vi sätter nu i gång ett arbete med denna inriktning i vårt partis u-landspolitiska arbetsgrupp för att konkretisera innehållet i sådana samarbetsavtal. Om en industrilokalisering i den tredje världen ger arbete och ökad inkomst åt stora folkgrupper och inte ensidigt gynnar de redan privilegierade, kan den samtidigt bidra till att häva den ekonomiska krisen i de gamla industriländerna. Den ekonomiska krisen utgör ett hot mot världsfreden, om brist på resurser kommer att prägla det decennium som vi nu går in i. Och, fru talman, här vill jag avslutningsvis knyta an till en annan resursbrist, som berör oss akut i det nordiska sammanhanget. I Nordsjön finns mycket stora norska gasfyndigheter. Utöver det som tidigare varit känt har man gjort fynd utanför Bergen på mer än 200 miljarder kubikmeter gas, troligen en av världens största gasfyndigheter. Provborrningar skall också börja utanför Nordkalotten. Vilken beredskap har den svenska regeringen för att undersöka om det är möjligt att lösa delar av vårt mycket stora energiproblem genom norsk gas? Nästa år måste norrmännen ta ställning till åt vilket håll gasledningarna skall dras. Den svenska regeringen har inte hört av sig. I en intervju i Svenska Dagbladet nyligen döljer inte Norges energiminister att han är förbluffad över den svenska liknöjdheten. Svenska Dagbladet drar slutsatsen att den norske energiministern har svårt att dölja sin förvåning över den totala handlingsförlamning som drabbat Sverige i energifrågan. Vad det gäller är ju ett för hela Norden viktigt samarbete i en trekant: energi-teknologi— industri. Det gäller också Nordkalotten, och den svenska Nordkalottens framtid påverkas ovillkorligen av vad som sker på den norska sidan, som Odvar Nordli understrukit förra året. Om Sverige över huvud taget är intresserat av dessa industriella framtidsmöjligheter på nordisk bas, måste den svenska regeringen ta fram ett förhandlingsunderlag inom ett år från nu. Jag vill fråga handelsministern vilka initiativ regeringen har tagit eller förbereder så att vi under detta år kan gå in i en realdiskussion, om den norska gasen kan användas för vår energiförsörjning. Eller är det på det sättet att oenigheten och splittringen i den borgerliga regeringen, som är väl känd, har gjort att Sverige också på detta område förlorar en möjlighet att ta till vara vårt direkta intresse av en säker energiförsörjning och ett viktigt norsksvenskt industrisamarbete och att regeringen i sin passivitet därmed ytterligare gör allas vår framtid svårare?

Fru talman! Jag vill försäkra herr Hellström att Sverige driver en aktiv linje i traditionell bemärkelse, dvs. att vi fullföljer de avsikter som Sverige har gjort sig känt för att ha, genom att försöka bidra till att förbättra de underutvecklade ländernas belägenhet. Det är en strävan som fortsätter i de olika internationella fora som finns. Vad jag i den handelspolitiska deklarationen fäster särskild uppmärksamhet vid, eftersom det är nya initiativ som där förekommer, är de olika organ som vi bygger upp för att på ett mera varierat sätt ge verklig praktisk hjälp och inte bara hjälp i ord i internationella förhandlingar och konferenser. På det praktiska planet är det då sådana satsningar som underlättar överförande av teknologi, utbildning, sjukvårdskunnande osv. De ansträngningar som vi gör är värdefulla, inte minst därför att de i så hög grad sker på grundval av u-ländernas egna önskemål. Om de dessutom bidrar till att underlätta svensk export och svensk sysselsättning, ser jag inte någon nackdel i det. Om en praktisk svensk insats, som går i linje med vad u-ländernas representanter själva kräver när de kommer hit till Stockholm eller när vi besöker dem, också kan leda till konkreta resultat för svensk del snarare än för något annat industrilands del, ser jag det tvärtom som en fördel. Jag har i den handelspolitiska deklarationen uppehållit mig en hel del vid de krav som ställs på Sverige, om vi skall lyckas hävda oss i den internationella konkurrensen. Jag underströk där flera gånger behovet av att vi lyckas med de omställningar som är ofrånkomliga eftersom villkoren på den internationella marknaden förändras. Detta är inte bara betydelsefullt för vår egen möjlighet att hävda vår ställning som industriland, utan det är i hög grad avgörande för vilka resurser som framöver kommer att finnas tillgängliga för att sättas in i internationellt hjälparbete. Det vore utomordentligt olyckligt om opinionen för att fullfölja svenska idealistiska och ideella strävanden i assistans till u-länderna skulle komma att hämmas av svårigheter av mer långvarig karaktär att klara vår betalningsbalans. Hur vi lyckas klara vår betalningsbalans blir, fru talman, det som till sist avgör vad vi har för faktiska möjligheter att bistå u-länderna. Jag tror att herr Hellström egentligen är beredd att hålla med om detta och därför också kan uppskatta att regeringen i denna deklaration har tagit upp dessa sammanhang — även om herr Hellström inte nödvändigtvis vill skriva under på de recept som kan komma att framläggas. När det gäller Norge vill jag, fru talman, erinra om att jag i regeringsdeklarationen i stor utsträckning uppehåller mig vid den betydelse som vi fäster vid samarbetet med Norge och Norden. Norden är av utomordentligt stor betydelse för oss när det gäller handel. Det finns i dessa sammanhang speciella frågor som har dragit uppmärksamheten till sig, t.ex. frågan om energisamarbete. Diskussionerna på såväl oljesom gasområdet fortsätter. Det är svårt för mig att här göra några uttalanden om hur dessa diskussioner avancerar utan att yttra mig så, att det kan försvåra de överläggningar som förs. Men att vi på regeringssidan inte är ointresserade av nordiska gasleveranser visas av de längre framskridna diskussioner som på detta område har förts med Danmark. Herr Hellström är naturligtvis medveten om att gas har fördelar från energioch miljösynpunkt men att också en hel del nackdelar är förknippade med gasen. Som handelsminister har jag anledning att peka på en speciell nackdel, nämligen sårbarheten i gasleveranssystem. I dessa dagar talas det mycket om sabotagerisker när det gäller kärnkraft. Jag vill framföra den uppfattningen att dessa sabotagerisker är ytterst blygsamma jämfört med de risker som kan finnas för sabotage mot gasledningar. Det visas också av att länder som har gassystem av betydelse, t.ex. Holland, har tvingats till mycket omfattande kontrollapparater för att hindra sådant som kan skada dessa system. Jag tror mig också kunna säga att det med gas är svårt att klara den fredskrislagring som vi vill ha av energi. Det är i alla fall svårare att lagra gas än att lagra olja. Detta är överväganden som också måste till och som faktiskt är ganska besvärliga. Jag vill också göra följande iakttagelse beträffande vårt samarbete med Norge. Det riktades mycket stor uppmärksamhet på Volvoavtalet och de satsningar Volvo skulle göra i Norge. Mycket mindre uppmärksamhet har riktats på de mycket mer omfattande satsningar som, utan större buller och bång i rubriker, genom åren har vuxit fram genom svenska företags investeringar och därmed sysselsättningsskapande åtgärder i Norge. Jag har inte några siffror omedelbart tillgängliga, men jag har tidigare under vintern haft anledning att studera frågan och funnit att det är utomordentligt stora satsningar som har gjorts — på normala, kommersiella villkor, såsom satsningar alltid måste göras — av svenska företag i Norge.

Fru talman! När det först gäller det som handelsministern tog upp om samarbetet med u-länderna, kan väl inte en redovisning av att det finns svenska institutioner av typ Swedcare och Swedec utgöra Sveriges bidrag i den globala nord-sydrunda som nu startar. Detta är ju det år när den nya nord-syddialogen skall gå i gång på allvar i FN och få nya utgångspunkter — även utgångspunkter som u-länderna själva har drivit fram. Det finns alltså inga besked i vare sig handelseller utrikesdeklarationen om Sveriges hållning här. Handelsministern förbigår också det som är själva poängen i den socialdemokratiska uppläggningen och den solidaritetspolitik i fråga om nord-syd som vi vill föra. Dessa institutioner — Swedec, Swedcare osv. — måste sättas inom ramen för samarbetsavtal med u-länder där man också inventerar den svenska resursbasen — vad vi kan ställa upp med, vilka typer av regeringsgarantier som kan ges osv. Det är nödvändigt för att detta samarbete skall kunna växa, struktureras och bli till ömsesidig nytta för både u-länder och oss själva. Det är i den diskussionen som regeringen är så passiv. Det illustrerar också den handelsdeklaration som nu har avgivits. Handelsministern säger sedan att den svenska regeringen inte är ointresserad av gas och att man också har fört diskussioner. Men då måste det ha varit oerhört vaga diskussioner. Om nu den norske oljeministern, som ju samtidigt är Norges nordiske samordningsminister, hävdar att Sverige är passivt och att man inte vet om det finns ett svenskt intresse när det bara är ett år kvar, så kan ni ju i den borgerliga svenska regeringen inte ha varit så tydliga i diskussionerna att ni har lyckats klargöra era avsikter för den norska regeringen. Då måste min konsekvensfråga rimligen bli: Planerar den svenska regeringen någon ny framstöt, eller är handelsministern nöjd med de kontakter som man hittills har haft med Norge? Eller är det så att det finns andra kontakter, eftersom handelsministern inte vill gå in på detta, som den nordiska samordningsministern fru Söder har med norrmännen och som handelsministern inte känner till? Är samordningen i den svenska regeringen så dålig?

Fru talman! Vad beträffar Norge så äger det rum fortlöpande diskussioner. Nöjd kan jag inte vara, eftersom dessa fortlöpande kontakter på energiområdet inte har avsatt de resultat som man skulle ha hoppats på. Men det har i sin tur, herr Hellström, att göra med att det finns villkor som måste uppfyllas. Herr Hellström skulle väl inte vara särskilt nöjd med ett avtal i sig. Det måste ju också vara villkor som från svensk synpunkt är rimliga, och det har ännu inte varit möjligt att uppnå sådana. Jag vill inte utesluta att den osäkerhet som förvisso har rått i Sverige om energipolitikens långsiktiga utformning har försvårat dessa diskussioner. Men osäkerheten om hur energipolitiken skall utformas gäller ju faktiskt alla partier i riksdagen som i så fall har sitt eget ansvar. Vad sedan gäller de samarbetsavtal med olika u-länder som herr Hellström efterlyser en redogörelse för, vill jag påpeka att vi i budgetpropositionen har lämnat en lång sådan redogörelse. Vi har alltså där gjort en handelspolitisk exposé, där vi mera katalogmässigt går igenom de olika insatser som görs, t.ex. i fråga om samarbetsavtal. Det vore ju tjatigt att i en regeringsdeklaration, som bör ligga mera på det idémässiga planet, upprepa en mängd fakta. Ambitionen vad gäller samarbetsavtal är att försöka sluta sådana med ett antal länder där det är möjligt att utöka de ekonomiska relationerna. Det är ingen idé att sluta samarbetsavtal med en lång rad länder, när avtalen bara innebär internationellt resande och en mängd administrativa kostnader och när det är fråga om länder med vilka det i själva verket är mycket svårt att få till stånd ett vidgat handelsutbyte. Det skulle kosta mer än det smakar, och därför kommer det aldrig att vara möjligt att sluta samarbetsavtal med mer än ett ganska begränsat antal länder. Sverige har av den anledningen varit tvunget att noga pröva vilka länder vi vill sluta avtal med. Vad sedan beträffar själva nord-syddialogen har utrikesministern och jag gjort den överenskommelsen att han skall besvara herr Hellströms fråga på den punkten.

Fru talman! Mats Hellström klagar på att det inte står någonting i deklarationen om de ekonomiska frågorna och om nord-sydrelationerna. Det måste bero på att han lyssnat dåligt eller läst deklarationen dåligt. Där finns faktiskt två och en halv sida just om detta. Där pekas på sambandet mellan de säkerhetspolitiska frågorna som brukar stå i förgrunden vid de utrikespolitiska diskussionerna och de ekonomiska problem som hela världen lever med f. n., men som särskilt hårt drabbar just de oljefattiga u-länderna. Jag pekar också på behovet av att åstadkomma vad som har kallats massiva resursöverföringar till u-länderna, dvs. möjligheter att etablera en sorts global konjunkturpolitik, om man så vill. Det innebär att man utgår från det faktum att industriländerna för sin ekonomiska utveckling är beroende av köpkraft i utvecklingsländerna. Med utgångspunkt i det resonemanget pekar vi också på i vilken utsträckning fattiga och rika länder är beroende av varandra. Man kan inte längre se det vi har brukat kalla utvecklingshjälp eller biståndspolitik som ett de rika ländernas givande till de fattiga, utan vi skall se det som en del av ett internationellt ekonomiskt sammanhang där vi alla är lika beroende av varandra. Vad sedan gäller de mera detaljerade krav som Mats Hellström önskade att vi hade återgivit i deklarationen är det kanske ändå rimligt att Mats Hellström väntar till den debatt som vi skall ha i april och som är avsedd att handla om just detta. Då kommer vi att redovisa hur vi ser på den s.k. globala rundan och på andra frågor som hör samman med detta. Men eftersom Mats Hellström nämnde teknologiöverföringen och undrade vilka avtal mellan svenska staten och utvecklingsländerna som kan garantera dessa länders tillgång till den svenska industrins teknologi, så vill jag något kommentera detta. Den teknologi det i praktiken gäller, Mats Hellström, handlar inte bara om några idéer som regeringen eller industriverket sitter och ruvar på, utan vad det handlar om är just att etablera industriellt samarbete mellan industriländerna och utvecklingsländerna. Och det är i industrin som den här teknologin finns. Det finns också en mängd elegant skrivna resolutioner, program och sådant, men detta har man inte stor nytta av. Vad det till sist handlar om är att på ett konkret sätt kunna överföra teknologi från i det här fallet svensk industri till u-länderna. För att bara ta ett exempel på vad regeringen har gjort för att åstadkomma detta kan jag nämna att det i Sverige finns en särskild fond för industrialisering i u-länderna. Jag minns inte alla turerna i samband med etablerandet av den fonden, men jag har ett alldeles bestämt intryck av att man från socialdemokratiskt håll i hög grad motsatte sig att fonden inrättades. Man såg att det här skulle etableras relationer med u-länderna, som också kunde ha någon sorts betydelse för den svenska industrin och för sysselsättningen i Sverige. Så dök man ned på detta och sade att det inte får vara på det viset. Fru talman! Jag skulle vilja påstå att detta är ett mycket omodernt betraktelsesätt. Förr var det vi som skulle ge av vårt överflöd till de fattiga länderna. Men det är inte så jag vill se saken. Jag vill se det hela som ett reellt samarbete. Ett samarbete värt namnet innebär att båda parter drar nytta av det. Relationerna mellan i-länder och u-länder skall ses som en del i ett internationellt ekonomiskt och industripolitiskt sammanhang. Det är det som regeringen försöker göra, ofta i strid med, som jag tycker, ganska otidsenliga socialdemokratiska doktriner.
Fru talman! Jag tycker att både handelsministerns och utrikesministerns inlägg väl visar på vilket allmänt plan regeringen rör sig när den diskuterar de här frågorna. 1980 är alltså det år då den stora nord-sydrundan i FN skall inledas. Inte på någon punkt får vi ett besked om hur regeringen ser på saken. Det finns ingenting om detta i regeringsdeklarationen. I ett stycke understryks att Brandtkommissionen tar upp viktiga områden, men det finns ingenting som talar om regeringens uppläggning inför den stora nord-syd rundan. Det är sannerligen inga två och en halv sidor som gäller de ekonomiska aspekterna på samarbetet mellan nord och syd.

Har man målsättningarna klara för sig, kan man också skapa samarbetsavtal. Då kan man gå in i ett samarbete med u-länderna där man vet vad man vill åstadkomma. Men den svenska regeringen vet inte vad den vill, och det är därför som dess handlande präglas av passivitet. När det gäller agerandet i internationella organ är det ju ingen tillfällighet att den svenska regeringens handlande just beträffande de ekonomiska nord-sydfrågorna har kritiserats, t.ex. av fristående institut som RIO-institut. Sedan till handelsministern. Efter det svar som jag fått måste jag slå fast att den svenska regeringen har illustrerat sin passivitet när det gäller den norska gasen. Det blir tydligen inga nya initiativ — det är ju det besked som Staffan Burenstam Linder i praktiken har gett. Han hänvisade till svenska företags industriella aktiviteter i Norge. Men på vilket sätt räknar ni med att vi skall kunna tillgodogöra oss dessa investeringar vid förhandlingarna om oljeoch gasleveranser till Sverige? Sanningen är väl att Norge kräver större industrisatsningar, kopplade till oljeoch gasavtal, och här måste regeringen vara aktiv. Regeringen visar inte den viljan till aktivitet. Staffan Burenstam Linder hade ingenting att säga om nya svenska initiativ — ändå är det bara ett enda år kvar till dess att den norska regeringen måste fatta beslut om i vilken riktning gasledningarna skall dras. Jag tycker att såväl handelsdeklarationen som handelsministerns inlägg nu, som bara ser Norge och Norden som en marknad och inte ser samhällets roll, visar att regeringen inte förstått behovet av tekniskt, teknologiskt och industriellt samarbete och energisamarbete samt samhällets ansvar för att koppla ihop de frågorna. Det har helt enkelt inte gått upp för den borgerliga regeringen att ett tekniskt, ekonomiskt och industriellt samarbete med våra nordiska grannar på längre sikt är en livsnödvändighet också för Sverige.

Fru talman! Herr Hellström har en viss benägenhet att lyssna precis så mycket att han kan fortsätta med samma påståenden som han tycker om att göra. Om jag säger att det pågår en förhandlingsprocess för att komma överens om energisamarbete med Norge, då säger Mats Hellström genast att handelsministern har sagt att det händer ingenting. Jag vet inte hur tydligt man skall uttrycka sig för att herr Hellström skall vilja uppfatta vad som faktiskt har sagts och vad som är sant. Vad sedan gäller svenska företags satsningar i Norge är det mycket betydelsefullt att poängtera dessa. Jämför t.ex. de förhandlingar som drivs från fransk och tysk sida med Norge, där norrmännen lagt upp samtalen på samma sätt som man hittills gjort med Sverige, nämligen så, att de vill ha långsiktiga bindningar vad gäller oljeleveranser. I utbyte vill norrmännen ha vissa industrisatsningar. Vid den jämförelsen är det mycket intressant att observera att under det att svenska företag under årens lopp har gjort mycket omfattande satsningar i Norge och har ett stort antal norrmän sysselsatta i sina företag där så har man från fransk och tysk sida inte alls gjort motsvarande satsningar. Det är utomordentligt betydelsefullt att göra den iakttagelsen, både för att få perspektiv på vad som diskuteras mellan Norge och Sverige och för att förstå hur man bäst kan avancera i den riktning som är till fördel för båda länderna, dvs. att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringsliv att fatta olika investeringsbeslut med en inriktning som är av intresse för båda länderna. Beträffande samspelet mellan u-länder och Sverige gör Mats Hellström gällande att regeringen rör sig på ett mycket allmänt plan. Jag fattade Mats Hellströms tidigare repliker så, att regeringen rör sig på ett alldeles för konkret plan. I den handelspolitiska deklarationen talar jag om de satsningar vi gör på det praktiska planet, de olika organ som vi har skapat för att underlätta teknologiöverföring och kunskapsöverföring osv. Enligt Mats Hellströms resonemang borde vi tydligen ha yttrat oss på det mer allmänna planet. När utrikesministern svarar heter det att regeringen bara rör sig på det allmänna planet. I själva verket är det väl på det viset att det är dubbla ansträngningar som försiggår. Vi har från regeringens sida redovisat dessa dubbla ansträngningar, bl.a. insatser man kan göra i olika internationella fora för att skapa en vidgad förståelse för de synpunkter som Sverige länge har omfattat och som åtminstone i stor utsträckning också sammanfaller med u-ländernas. Till sist, Mats Hellström, om det skall göras något måste det också bli praktiska resultat. Vi har under senare tid funnit det mycket svårt att komma långt i olika internationella konferenser. Därför är det avgörande att kunna redovisa vad vi rent praktiskt gör i form av olika ansatser. Låt mig här nämna en sådan praktisk insats som ibland diskuteras. Det gäller frågan om svenskt medlemskap i IDB, något som ofta kritiseras från socialdemokratisk sida — motsvarande kritik som den som förekommer från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll här i landet förekommer inte i något annat land. Det är mycket intressant att se Brandtkommissionens papper som just är en genomgång av hur man skall kunna förbättra förhållandena för u-länderna. Brandtkommissionen har en passage, där det talas synnerligen väl om de regionala bankerna och där man även nämner IDB som en sådan. Man talar om att de bör spela en mera betydelsefull roll i fråga om långivning på det internationella planet. Det är väl knappast någon idé att här räkna upp allt det som här står. Nu kanske Mats Hellström inte har fler repliker till sitt förfogande, varför jag inte vill gå in på någon debatt med honom. Han sitter ju även med i den utredning som granskar denna speciella fråga. Men det behövs egentligen inte någon replik på vad jag har sagt om IDB, i synnerhet som även herr Palme har skrivit under på vad som här sägs om just de praktiska insatser som görs från svensk sida i fråga om u-landssamarbetet.
Fru talman! Handelsministern ger sken av att svara, men han svarar inte alls. Han hävdar att det pågår diskussioner med den norska regeringen, och det lär man väl inte kunna förneka. Men det anmärkningsvärda är att den norske minister som är ansvarig för såväl den nordiska samordningen som den norska energifrågan i tidningsintervjuer i svensk press menar att han inte fått någon uppfattning om vad den svenska regeringen vill, utan att det råder vad Svenska Dagbladet kallar ”en handlingsförlamning” på svensk sida. Då måste det ändå vara så att det är någonting som inte fungerar särskilt bra i de kontakter mellan den svenska och norska regeringen som Staffan Burenstam Linder nu hänvisar till. Vad är det då som inte fungerar bra i dessa kontakter? I stället för att gå in på vad som är en fullständigt avgörande fråga för den framtida energiförsörjningen diskuterar nu Staffan Burenstam Linder IDB. Jag diskuterar gärna den frågan med handelsministern; vi har diskuterat den många gånger, och i IDB-utredningen kommer jag förhoppningsvis att få ytterligare material som stöd för min uppfattning. Men att ta upp denna fråga just nu visar ju hur svagt rustad regeringen är i den fråga som är akut för Sverige. Vi har ett år på oss att bestämma om vi skall ta upp förhandlingar om en svensk anslutning till den norska gasfyndigheten eller inte. Det rör sig om en av världens största gasfyndigheter. Om detta skall kunna ske, måste det naturligtvis också sammankopplas med ett industrisamarbete, varom den norska regeringen gång på gång vänt sig till den svenska regeringen. Det går då inte att bara hänvisa till de kontakter som redan har tagits genom de investeringar som nu görs av svensk industri. Det var dock vad handelsministern gjorde. Nu vet handelsministern att dessa investeringar inte är tillräckliga för att åstadkomma just dessa avtal. Det krävs också ett aktivt agerande av den svenska regeringen. Ett sådant har dock av något skäl inte kommit till stånd. I den här debatten har man från regeringens sida inte kunnat påvisa ett skäl till varför så inte har skett. Jag kan då bara dra slutsatsen att regeringen är så splittrad i energifrågan, att det lett fram till en passivitet, en handlingsförlamning för att använda Svenska Dagbladets uttryck, när det gäller ett av handelsministerns viktigaste ansvarsområden: vår försörjningsberedskap. Det är en utomordentligt viktig fråga för Sveriges framtid, som man inte kan vifta bort på det lättvindiga sätt som handelsministern nu har gjort.